Herr talman! Det har av förmiddagens debatt framgått med önskvärd tydlighet att Socialdemokraterna och regeringen inte vill lämna några detaljbesked i avvaktan på den proposition som skall läggas fram till våren. Därför vill jag ställa två mer principiella frågor till Jarl Lander. Den ena frågan gäller synen på Inlandsbanan. Jarl Lander sade i sitt anförande att det är en värdefull trafiklänk. Det är vi överens om. Men det är en trafiklänk. En kedja är ju aldrig starkare än den svagaste länken. Vid en översyn av axellasttrycken på banan har det visat sig att det fattas delar. Det råder inte samma styrka längs hela banan. Därför skulle det vara en intressant att få höra en kommentar. Om det skall gå att ha godstrafik längs hela Inlandsbanan, är det inte principiellt viktigt att förstärka de delar som är svaga? Den andra frågan handlar om servicenivån. I dag är det regeringen som har ansvaret över SJ. Frågorna ligger inte på riksdagens bord. Har inte regeringen ett principiellt ansvar när SJ:s servicenivå håller på att ramla under en lägstanivå, där det inte går att informera vid trafikändringar, där förseningar och annat inte kan hanteras och den prioritering det innebär när Norrlandstågen dras in för att pengarna har använts på annat håll?
Herr talman! Visst kan Maggi Mikaelsson ställa frågor om vår principiella syn på Inlandsbanan. Jag kan väl lämna ett principiellt svar. Inlandsbanan ligger egentligen utanför tankegångarna som den trafikpolitiska propositionen skall handla om som skall läggas fram nästa år. Det finns väl ingen anledning att ta den diskussionen redan nu. Vår principiella syn är ju att Inlandsbanan är en betydelsefull länk för den svenska godstrafiken på järnväg. Det råder inget tvivel om den saken.

Det skulle inte förvåna mig om vi så småningom kommer fram till den uppfattningen. Men dagens situation kräver inte bättre bärighet för axeltryck där. I en situation med begränsade resurser är det bättre att fördela resurserna där behoven finns. Det tycker jag att regeringen har gjort i det här förslaget. Vad gäller servicenivån hos SJ så har vi - precis som Maggi Mikaelsson säger - lämnat ifrån oss ansvaret till regeringen men i första hand till järnvägsföretaget som sådant. Som jag sade i mitt anförande: Vi förväntar oss att med den nya trafikpropositionen som komma skall att bättre förutsättningar öppnas för SJ som trafikföretag. Låt oss också hoppas att den injektion som ett skifte av direktör och ansvarig ledning för SJ innebär också leder till något nytt.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall vara glad eller ledsen över erkännandet av att SJ har hanterat sin uppgift dåligt. Det är ju sorgligt att det är så. För några dagar sedan råkade jag ut för att man vid en sträcka hade ersatt tåget med busstrafik. Busschauffören gav ett snorkigt svar till två osäkra resenärer. Det är ju inte precis någon bra reklam för SJ. Sedan var det Inlandsbanan. Det är inte så lätt att hålla en lång debatt med en replik kvar. Socialdemokraterna och Centern har uppenbarligen inte ansett det viktigt att ta med alla kostnader som IBAB har haft vid upprustningen. Det finns åtminstone två reservationer där man hävdar att det behövs mer än de 50 miljoner kronor som har anslagits för att täcka alla kostnader och för att IBAB skall få en vettig möjlighet att också utnyttja de kunskaper och erfarenheter som de hittills har för att fortsätta med upprustningen. Den svagaste länken på banan är delen mellan Jokkmokk och Arvidsjaur. Så länge den svaga länken finns kommer man ju inte att efterfråga möjligheten att köra där. Det blir då lätt en ond cirkel. Det är inte förrän man har hela banan och tillräckligt bra axeltryck längs hela banan som man kan börja diskutera att utöka transporterna även på den delen.
Herr talman! Först vill jag säga några ytterligare ord om SJ:s servicenivå. Låt oss i alla fall slå fast att det har hänt mycket positivt på järnvägssidan genom omstruktureringar inom SJ. Vi vet att trenden har vänt efter miljardförluster 1988, och det har blivit, som någon sade, en renässans inom järnvägens område. Det har blivit fler människor som åker tåg, effektivare transportsätt osv. Godstrafiken kommer att fungera ännu bättre. Infrastrukturen har betytt väldigt mycket, och det skapar nya förutsättningar. Sedan skall det ovanpå detta komma ett nytt trafikpolitiskt förslag, som förhoppningsvis skall skapa ännu bättre förutsättningar. Om det under en resa händer vissa tillbud får vi acceptera det på ett eller annat sätt. Men det är inte acceptabelt om det förekommer dagligen och stundligen. Jag misstänker att SJ:s service framdeles kommer att ligga på en sådan nivå att SJ klarar att informera sina kunder även i den delen. Vad gäller IBAB:s förutsättningar och satsningarna på Inlandsbanan vidhåller jag ändå att om man gör den insatsen att man täcker upp att 95 % av trafikarbetet får rimliga förutsättningar, kan vi stanna vid den nivån i dagens situation. Vi har ju inte en hur stor kassakista som helst att ösa ur för att satsa ytterligare i infrastrukturen.
Herr talman! Det var inte lätt att dra några slutsatser av Jarl Landers inlägg. Han tror på våren, och det gör vi väl alla. Men det vore klädsamt om han hade några principer och kunde tala om vad man vill driva inom den stora socialdemokratiska gruppen. Men det är icke så, utan vi kunde konstatera att det stora regeringspartiets företrädare står ganska nakna i de här frågorna, intill dess de får besked om vad ministrarna i kanslihuset vågar tycka. Jag skall ändå ställa några principiella frågor till Jarl Lander, då det tydligen gick att få svar på sådana. Jag var inne på frågan om långväga buss och möjligheten att låta de ansökande företagen få etablera den trafik som de ansöker om. Jag vill fråga Jarl Lander: Är det rimligt över huvud taget rent principiellt att på de sträckor där tågen inte har full konkurrenskraft pröva metoden att låta långväga buss få ersätta och t.o.m. konkurrera med tågtrafiken och därmed erbjuda människor ett resealternativ och inte utestänga dem som i dag inte har råd att köpa tågbiljetter? Tycker Jarl Lander att det är en rimlig målsättning? Det finns en fråga som jag vill återkomma till, och det är den interregionala trafiken. Jarl Lander säger att Sverige är ett glest befolkat land, och vi är helt överens om det. Han säger att tågtrafik inte kan garanteras i alla lägen. Kan jag tolka det så att Jarl Lander personligen står för den uppfattningen att man vågar konkurrensutsätta upphandlingen av den interregionala trafiken? Med konkurrensutsättning menar jag då konkurrens mellan olika trafikslag.
Herr talman! Jag vill inte hålla med Lars Björkman om att vi står nakna och väntar på att en minister skall säga någonting. Vi vet bägge att vi har haft företrädare som har representerat oss i Kommunikationskommittén som har lämnat ett antal åsikter. Just nu pågår beredningen av det trafikpolitiska förslaget, och jag tycker inte att det skulle kännas bra att springa ut och påstå någonting i det här ärendet när beredning pågår. Därför måste vi nog invänta våren i alla fall. Principiellt är det bara att konstatera när det gäller långväga buss att det finns ett behov av busstrafik i det här landet. För det första finns behovet där det inte går tåg, och för det andra finns det de som är beredda att åka buss därför att det är billigare även om det tar längre tid. Det finns också de som är beredda att betala mer och åka snabbare. Vi måste finna förutsättningar för alla dessa trafikslag. Vad slutligen gäller den interregionala trafiken och upphandling i konkurrens är den trafiken upphandlad i konkurrens. Men det är ingen annan än SJ som hittills har kunnat lämna anbud på trafiken.
Herr talman! Jag får tacka för upplysningen, men jag visste att den trafiken var upphandlad i konkurrens. Uppenbarligen missade Jarl Lander det jag sade i slutet av min fråga, nämligen att jag menar, och vi i Moderata samlingspartiet förutsätter, att konkurrens betyder att man också får konkurrera med andra trafikslag. Då kommer sannolikt bussen in, men det kan finnas andra, ännu mindre fordon som kan vara alternativet. Det var den frågan som jag egentligen ville ha svar på. KOMKOM-utredningen är visserligen svårt skadskjuten och måste repareras, och det kanske tar tid ända fram till våren innan man kan komma fram med några klara ståndpunkter, men jag tycker ändå att en sådan debatt som vi har under en hel dag i riksdagen borde vara förberedd på ett sådant sätt att det finns klara ställningstaganden i några konkreta frågor. Allt kan inte hänga på KOMKOM-utredningen. Nu sätter Jarl Lander visserligen sitt hopp till att en ny SJ-chef skall komma som en frälsare för tågtrafiken. Låt oss då hoppas att SJ-chefen efter jul - den årstid då nya frälsare brukar dyka upp - kan framstå som en sådan. Jag hyser dock vissa farhågor när det gäller att vi skall få en nytändning i det avseendet, även om jag gärna bistår Jarl Lander i den fromma förhoppningen. En konkurrensupphandling mellan olika trafikslag var alltså vad jag efterlyste. Är ni beredda att satsa på det, Jarl Lander?
Herr talman! Lars Björkman börjar verkligen bli from när han tycker att vi skall tänka på att det kommer en ny frälsare till SJ. Det var inte det jag syftade på, utan det var att ledningen inom SJ nu får nya krafter och tar tag i de problem som finns kvar där. Då vill jag även säga att den ledning som SJ hittills har haft, som har suttit i ungefär tio år, har gjort mycket goda saker för att utveckla järnvägstrafiken i det här landet. Men det kan ofta behövas att nytt blod kommer in. Det var det jag syftade på när jag talade om att SJ får en ny ledning. Vad gäller upphandlingen i konkurrens går det självfallet att upphandla alla typer av transporter i fullständig konkurrens. Men vi ju har pratat om interregional järnvägstrafik, och då är det den vi har använt budgetmedel för att upphandla. Nu förs det diskussioner, med hjälp av KOMKOM-utredningen, om att man skall titta på alltifrån rikstrafikombud till garanterade sträckor för järnvägstrafiken osv. Det finns så mycket i detta underlag att vi måste få analysera allt och låta dem som hanterar det bereda propositionen i lugn och ro. Då vore det fel att springa ut och säga att vi skall göra det ena eller det andra utifrån det som så småningom skall komma. Återigen, Lars Björkman: vi väntar på våren och ser fram mot den.
Herr talman! Apropå detta att byta åsikt måste jag också beklaga att det är så svårt att få socialdemokratiska företrädare i debatten att uttrycka någon åsikt förrän det finns ett papper där det står vad de skall tycka. Jag har en konkret fråga som rör vår vanliga och mer rutinartade uppföljning i utskottet. Vi har ett sektorsansvar hos Banverket där miljöfrågorna inbegrips. Hur skall trafikutskottet i framtiden kunna försäkra sig om att det sker en kontinuerlig uppföljning av det här sektorsansvaret så att miljöfrågorna verkligen kommer till sin rätt i Banverkets arbete? Har Jarl Lander något bra förslag på hur vi i trafikutskottet skall kunna skaffa oss en sådan försäkran och uppföljning?
Herr talman! Utan att byta åsikt håller jag först och främst med Elisa Abascal Reyes om att vi i trafikutskottet - ungefär som alla övriga utskott - är litet för dåliga på att följa upp och utvärdera vad som har hänt med de beslut som vi har fattat. Det är ett mer övergripande arbete som pågår i hela riksdagen, såvitt jag förstår. Det handlar om hur vi skall kunna finna formerna för utvärderingarna. Hade jag haft ett bra förslag hade jag redan lagt fram det. Det pågår ett beredningsarbete där vi gemensamt skall finna formerna för utvärderingarna. Hur skall utvärderingar kunna ske? Hur skall vi bättre kunna följa upp de beslut vi har fattat? Hur skall regeringen återkomma till oss med förslag till utvärderingar och uppföljningar? Detta tror jag att vi får anledning att återkomma till både under våren, nästkommande höst och året därpå. Det är nog en ständigt återkommande fråga.
Herr talman! Innan detta beslutet fattades, och innan sektorsbeslutet för Vägverket fattades, förvarnade Miljöpartiet om att det skulle bli väldigt svårt att följa upp hur sektorsansvaret angående miljön sköttes på de olika trafikverken. Det är den situation vi har i dag. Det är inte särskilt kul att ha rätt i detta läge. Det hade varit en fördel om sektorsansvaret inneburit ett intensivt samarbete, politiskt sanktionerat, med Naturvårdsverket. Något sådant samarbete finns inte. Det finns inte heller några disponibla medel som avsatts särskilt för att Naturvårdsverket skall kunna följa trafiksektorns miljöarbete. Det är en konkret åtgärd som jag hoppas att Jarl Lander åtminstone överväger.
Herr talman! Vi måste väl ändå vara överens, Elisa Abascal Reyes, om att hela arbetet i t.ex. trafikutskottet måste uppföljas och utvärderas. Det får inte bara gälla miljöarbetet, även om det är ett väldigt viktigt avsnitt. Vi får utvärderingar från Riksrevisionsverket. Vi får säkert anledning att återigen resonera kring dessa frågeställningar både i utskottssammanhang och partisammanhang. Hur skall vi få fram riktiga uppföljningar och utvärderingar av de beslut som riksdagen fattar på utskottens initiativ?
Herr talman! Jag skall återgå till Inlandsbanan. Jag vill ställa några frågor till Jarl Lander. Det pågår ett mycket unikt samarbete i hela det svenska inlandet - egentligen från västkusten och ända upp till Gällivare. Det fick sin start i samband med att banan var hotad. Den norra delen av IEF - Inlandskommunernas Ekonomiska Förening - består av kommunerna från Mora ända upp till Gällivare. Det handlar om hela inlandet. Det handlar också om inlandsvägen. Utvecklingen har gjort att det nu också finns någonting som vi kallar för Inlandsvägen Syd - IEF Syd. Det är unikt i Sverige. Man kämpar och sliter för inlandet. Jarl Lander säger att utskottsmajoriteten och regionen i princip är överens. Det handlar om hur vi skall ha det med persontrafiken längs inlandsvägen när avtalet med länstrafikhuvudmännen går ut år 2001. Vi vet att det inte är som Jarl Lander säger. Man är inte överens i detta fall. IEF har tillsammans med IBAB klart hävdat att det är mycket viktigt att hela Inlandsbanan - från Mora till Gällivare - kan hållas samman och att man har en plan för att stärka axeltrycket upp till 22,5 ton. Jag vill fråga om Jarl Lander kan styrka att man jobbar medvetet med dessa frågor, just för att utveckla hela inlandet. Den andra frågan gäller om Inlandsbanan finns med i den trafikpolitiska proposition som kommer i början av nästa år.
Herr talman! Ulf Björklund säger att det finns en stor arbetsgrupp som jobbar för en speciell järnvägssträckning och att det finns en arbetsgrupp som jobbar för en speciell vägsträckning. Det vet vi i trafikutskottet. Vi har blivit uppvaktade av dem. 18 kommunalråd var här för en liten stund sedan. Vi har varit ute i regionen. Själv bor jag där. Jag vet att de jobbar intensivt. Grundproblemet är att det rör den regionala delen av infrastrukturplanerandet, som måste ske ute i regionen. Vi måste förlita oss till att man klarar persontrafik och turistisk verksamhet ute i regionerna. De ärenden som ligger på riksdagens bord gäller infrastrukturinvesteringar i stamvägarna och stomjärnvägarna. De görs utifrån de planeringsresultat som kommer från regionerna. Jag vill fortsätta att hävda att det är regionernas ansvar att fatta de beslut som behövs för att man skall kunna leva upp till det som t.ex. IEF förslå. Jag fick en direkt fråga om huruvida Inlandsbanan kommer att tas upp i det trafikpolitiska förslaget. Jag kan inte se att det skulle finnas någon motivering till att den frågan skulle tas upp. Vi behandlar frågan om Inlandsbanan nu. Frågan återkommer med all säkerhet i nästkommande års budget - inte innan dess.
Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om planering av persontrafiken i inlandet. Det finns i dag de facto ett avtal mellan regeringen och länstrafikhuvudmännen i inlandet, från Dalarna och norröver, som gäller just ersättningstrafiken för Inlandsbanan. Detta avtal med regeringen går ut år 2001. Jag tar för givet att regering och riksdag är intresserade av hur det kommer att bli i fortsättningen. Redan i det avtal som regeringen skrev med inlandskommunerna och IBAB när man överlämnade bandelen står det att det skall ske en samordning mellan länstrafikhuvudmännen och IBAB när det gäller persontrafiken i inlandet. Det gäller alltså järnväg och väg. När avtalet går ut får vi tillfälle att inleda förhandlingar om hur det skall se ut. Än så länge har länstrafikhuvudmännen inte varit intresserade av att diskutera med banans företrädare - med IBAB - därför att man har ett så bra avtal. Man får 40 miljoner för ersättningstrafiken. Självfallet måste regering och riksdag vara intresserade av att garantera en bra framtid för inlandet även efter år 2001.
Herr talman! Det Ulf Björklund säger visar att det finns olika viljor i regionen. Jag tycker att det är fel av riksdagen att sätta sig på de regionala viljorna. Frågorna måste lösas ute på plats. Om det finns intresseföreningar efter inlandsvägen och Inlandsbanan hör de hemma i olika regioner, som består av olika län. De är i de länen som man måste lösa denna fråga. Det gör man inte i Sveriges riksdag.

Herr talman! När det gäller de nya villkoren för Inlandsbanan är det med stor tillfredsställelse som vi i Folkpartiet noterat regeringens positiva skrivningar i budgetpropositionen. Utskottet har också ställt sig bakom konstaterandet att banan fyller en viktig funktion i det nationella godstrafiksystemet. Utskottets majoritet har dock inte velat gå längre än så. När det gäller medelstilldelningen tycker jag att regeringen rent ut sagt varit snål. I utskottet får man stöd inte bara av Moderaterna utan också av Centerpartiet. Det tycker jag är uppseendeväckande. I stället för att ge signaler till IBAB om att de gör ett bra arbete, hanterar statsmedlen väl och får mycket uträttat för pengarna säger utskottsmajoriteten att IBAB har gjort mer för pengarna än vad man avsett. Därför ger man nu lite pengar ett år i taget. Detta förfaringssätt ger inte IBAB några starka incitament att driva utvecklingsarbete med effektiv banunderhåll och järnvägsdrift. I stället riskerar man att bli inriktad på kortsiktig anslagsförbrukning. Vi i Folkpartiet menar att en av de stora samhällsvinsterna är att Inlandsbanan och IBAB har en från Banverket fristående ställning. Detta skapar möjligheter till att pröva nya idéer och genomföra långsiktigt utvecklingsarbete som på sikt kommer alla järnvägar till godo. Vi har också reserverat oss för ett årligt statligt stöd på 60 miljoner kronor som ger IBAB möjlighet att fortsätta sitt arbete som hittills. Regeringen har föreslagit att den nödvändigaste investeringen, dvs. upprustningen till 22 1⁄2 tons axeltryck på sträckan Östersund-Arvidsjaur, skall göras. Utskottet har tillstyrkt detta. I synen på de övriga sträckorna skiljer sig utskottsmajoriteten, inklusive Vi i Folkpartiet menar att trafiken på hela Inlandsbanan, från Mora till Gällivare, är väl motiverad, inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt. Tåghastigheten kan t.ex. anpassas till banstandarden. Detta innebär att upprustningen kan göras successivt, allteftersom behovet växer, och med de mest angelägna bitarna först. EU-medel kan användas, och vissa objekt kan utföras med arbetsmarknadsmedel. Man bör dock inte slå igen dörren för fortsatt upprustning, som jag uppfattar att utskottsmajoriteten gör. Jarl Lander sade i ett replikskifte att investeringarna kan komma så småningom. Jag skulle gärna vilja få det uttalandet ytterligare bekräftat, eftersom jag inte kan utläsa det ur betänkandet. Tidigare i år har vi folkpartister framfört uppfattningen att det är naturligt att föra tvärbanorna till Inlandsbanesystemet och inordna dessa under IBAB på liknande villkor som gäller för Inlandsbanan. Däremot har vi inte diskuterat banans sydligaste del mellan Mora och Kristinehamn. Herr talman! Persontrafiken inskränker sig för närvarande till turisttrafik under somrarna. I reservation 17 framför vi åsikten att det borde vara regeringens ansvar att initiera förhandlingar om persontrafiken efter år 2001, när statens avtal med trafikhuvudmännen löper ut. Staten ersätter ju trafikhuvudmännen med omkring 40 miljoner årligen för den här trafiken. Turisttrafiken är en betydelsefull basresurs för många små turistföretag längs banan. Den potential banan har som turistattraktion, inte minst för utlänningar, är viktig att ta vara på. Den kultur och naturupplevelse som en resa längs banan utgör är till inte ringa del förknippad med den svagaste bansträckningen mellan Arvidsjaur och Gällivare. Denna bandel måste även fortsättningsvis underhållas, och det är svårt, för att inte säga omöjligt med ett anslag på 50 Herr talman!

Herr talman! Ingen här kan väl sväva i tvivelsmål om att vi i Miljöpartiet är positiva till utvecklingen av järnvägen. Det har framkommit i flera yttranden här redan. Järnvägarna är viktiga. Många bäckar små bildar en stor å, heter det ju. Det kan man säga om järnvägen också. En väldigt attraktiv järnväg som går genom ett landskap med olika turistmål där man kapar av bibanorna kan jämföras med en huvudfåra där man kapar av bifloderna - då sinar ju huvudfåran. Delvis har man gjort på det sättet i Sverige. Sådana här tåg finns i vissa regioner. Det är pågatåg, krösatåg, osv. De skulle inte behöva vara i regional regi, utan de skulle också kunna drivas i statlig regi. På så vis kunde man behålla de här mindre järnvägarna. Om man åker tåg och måste byta är det bästa naturligtvis om man kan fortsätta med samma färdmedel, men det går ju också om det finns ordentliga parkeringsplatser och busshållplatser i närheten av järnvägen, så att man kan byta. Det är något vi måste ha mer av, tror jag. Vid busshållplatser och järnväg måste det finnas parkeringsplatser, så att det går att åka matarbussar eller ta bilen dit. Jag tänkte i huvudsak tala om Inlandsbanan. Det är redan många som har gjort det, så det är kanske inte så originellt. Eftersom Inlandsbanan har kommit med som en av de få banor som behandlas i betänkandet - det finns ju andra sträckor som inte behandlas förrän till våren - tycker jag att det är viktigt att markera dess betydelse. Inlandsbanans kulturella betydelse har betonats, och det är viktigt. Jag vill däremot betona bruksaspekten, att den skall vara funktionell i dagligt bruk. Den skall vara ett transportmedel för både gods och persontrafik. Det kunde t.ex. finnas pendeltåg för skolbarn som skall till Östersund. Banan skulle kunna utnyttjas på många fler sätt. Vi har i Borlänge något som heter Domnarvspendeln, som kommer med göt från Luleå tre gånger om dagen. Den skulle mycket väl kunna gå över Inlandsbanan, som har en mycket bra grund. Den är stark och behöver inte byggas ut på många håll. Kustbanan är däremot hårt belastad, och mellan Gävle och Falun är järnvägen bitvis faktiskt riktigt dålig för de här tunga frakterna. Jag skulle gärna vilja plantera de här nya tankarna hos beslutsfattarna. Själv känner jag mig inte riktigt som en beslutsfattare i det här sammanhanget, eftersom jag inte heller sitter i trafikutskottet. Vi vill också bygga ut Inlandsbanan så att den kan gå nedifrån Värmland. Det finns olika saker längs med vägen. Det gäller torven i Härjedalen, men det är också fråga om att bryta olika stenar, jämförbart med älvdalsporfyr, i Vansbro. I det sammanhanget skulle Inlandsbanan kunna utnyttjas. Det finns många utvecklingsmöjligheter, och det finns också väl utvecklade planer. Miljöpartiet vill utöka beloppen till 63 miljoner. Det tar vi upp i en reservation. Vi vet att bara 2 % av elenergin går till järnvägen. Vi i Miljöpartiet är därför villiga att öka användningen av el just för järnvägens del. Att en så stor och tung trafik drar så litet! Där är den verkligen energieffektiv. Tankar och också planer finns på en elektrifiering. Vi har inte tagit ställning till det ännu. Det skulle ju då bli helt andra summor än det som föreslås här. Det vore naturligtvis det bästa. Det har också nämnts i dag att man skulle kunna ha mer miljövänliga drivmedel än diesel, och det är klart. Då vore det här ett utmärkt område att pröva de förslagen. I Västerdalarna, där man har lagt ned terminalerna, går det nu tusentals lastbilar på redan nedslitna vägar, i stället för att man använder Västerdalbanan för timmertransporter. De här företeelserna förekommer längs hela vägen. Något jag tycker är tvivelaktigt är att man på stamvägen har bussar som ibland går jämsides med och ibland samma tider som tåget. Är det resultatet av den fria konkurrensen, att man skall kunna välja mellan en buss och ett tåg som går samtidigt? Det tycker jag är nonsens. Man borde i stället öka turtätheten, så att det går omväxlande buss och tåg. Jag läste i Göteborgsposten att regeringen planerar investera 600 miljoner kronor i järnvägar i glesbygd. Som jag förstår det går den satsningen utöver det som vi satsar nu. Bl.a. handlar det om 365 miljoner kronor som Sverige efter klartecken från EU-kommissionen kommer att använda exempelvis till investeringar på Mittbanan på sträckan Östersund-Storlien. Det blir inte mycket till Inlandsbanan, men om det handlar om 600 miljoner kan det ändå bli ca 100 miljoner, och det kunde väl vara väl använda pengar. Det finns alltså litet glädjande budskap som man kan hitta i små notiser i tidningarna. Jag yrkar bifall till reservation 16 under mom. 27, där vi föreslår ett ökat anslag till Inlandsbanan.

Herr talman! Om Ragnhild Pohanka hade läst budgetpropositionen ordentligt hade hon inte behövt läsa Göteborgsposten. Detta står nämligen också i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag kan be om ursäkt för detta om det behövs. Att läsa alla siffror i hela denna budgetproposition och kunna dem utantill är rent omöjligt.

Herr talman! Jag delar den åsikt som framförts av flera tidigare talare i dag, nämligen att järnvägen inte bara är gårdagens utan glädjande nog också morgondagens lösning för såväl person som godstransporter. Tyvärr är det en framtidstro som blir allt svårare att upprätthålla för människor som inte bor i de befolkningstätare delarna av landet eller längs de mest konkurrensutsatta transportsträckorna. Det är väl känt att riksdagen skall ta ställning till riktlinjer för olika delar av den statliga verksamheten och inte lägga sig i förvaltningsfrågor eller andra detaljfrågor. Trots detta återkommer vi ofta när det gäller SJ:s tidtabeller och turer. Anledningen till detta är naturligtvis att vi är väldigt många som får ständigt större anledning att ifrågasätta om SJ i sin praktiska verksamhet lever upp till det som riksdagen har uttalat om järnvägstrafiken. Statlig regionalpolitik är i allt högre grad vilka beslut som fattas om verksamheten av statliga myndigheter och i allt mindre grad lokaliseringsbidrag. SJ har här en synnerligen strategisk roll. Problemet är att SJ genom sin tur och tidtabellsplanering gör tåg allt mindre användbart som allmänt kommunikationsmedel för många människor. Som man ropar får man också det svar som man hade tänkt sig. När underlaget minskar räcker det inte längre till för att upprätthålla befintlig turtäthet, varför nedskärningar vidtas. Därav följer att än färre människor kan använda sig av tåget, osv. När jag själv för tolv år sedan flyttade till Ljusdal, 4 timmar norr om Stockholm längs Norra stambanan, var tågförbindelserna fortfarande mycket goda. Någon anledning att använda bil för längre resor söderut fanns över huvud taget inte. Men redan under andra halvan av 80-talet kunde vi märka att varje ny tidtabell försämrade förutsättningarna för tågresande. Allt oftare förklarades de sämre tidtabellerna med att de anpassats med hänsyn till resande i utgångspositionerna, dvs. Stockholm, Östersund, Umeå och Luleå. Det intressanta är dock att just i de fallen handlar det om resande vilka om tidtabellsändringar har stor betydelse för deras resande skulle kunna använda sig av alternativa trafikmedel, främst inrikesflyg, till skillnad från de resande längs resten av stambanan som får ständiga försämringar men saknar alternativ. Och just här tror jag att problemet ligger. SJ:s tur och tidtabellsordning styrs numera helt av var man är utsatt för konkurrens av alternativa trafikmedel. Därmed lämnar SJ de boende i bygder utan konkurrerande alternativ i sticket. Herr talman! För min egen del innebär det här i dag att jag för att vara i tid till utskottsarbetet på tisdag förmiddag måste resa från Ljusdal, vid Norra stambanan, 17 timmar tidigare på måndag eftermiddag - en sträcka som SJ använder mindre än 4 timmar för att ta sig fram på när tågen går. Vart tar då möjligheten vägen att åtminstone en vardagskväll i veckan kunna verka i den egna valkretsen? Det senaste exemplet är de tidtabellsförändringar som görs nu den 5 januari i nattågstrafiken genom södra Norrland. Nattågen till Göteborg och Malmö kommer visserligen att fortsätta att passera Ljusdal och Bollnäs, men de kommer inte längre att stanna för av och påstigande. SJ hänvisar inte till brist på resande. Argumentet är att man måste göra tidsvinster - kan det röra sig om mer än några minuter extra på sträckan Östersund-Göteborg eller Östersund Malmö? Man hänvisar också till att på och avstigande kan komma att störa resande som redan sover - knappast ett bevis på att det saknas resande på de stationer man nu skall fara förbi. I förrgår blev jag kontaktad av en ung ljusdalsbo som i höstas började studera på universitetet i Göteborg. Han hade köpt ett årskort på SJ för 25 000 kr, eftersom det skulle passa honom bra att kunna åka hem över helgerna. Efter någon månad fick han så genom pressen veta att SJ inom kort drar in möjligheten att under resten av året åka till och från Göteborg med nattåg - ett nattåg som varje natt kommer att passera genom Ljusdals stationsområde. SJ:s totala nonchalans för resande kunde inte markeras tydligare. De som reser regelbundet prioriteras bort av SJ med hänsyn t.ex. till skidturister som har bråttom till Åre och som annars skulle ha tagit inrikesflyget. Vad hjälper då allmänna riktlinjer från riksdagen? SJ-chefernas hänvisning till den statliga ersättningen är inget skäl. Det är SJ som prioriterar resandes önskemål från orter med konkurrensalternativ framför dem som saknar det. Ansvaret för detta ligger endast hos SJ. Ansvar - det har vi haft anledning att diskutera i andra sammanhang i dag - är till för att utövas, men också för att utkrävas. Det är hög tid för detta när det gäller SJ:s verksamhet i södra Norrlands inland. När nu SJ helt tycks ha glömt parollen "Hela Sveriges SJ" och koncentrerar sina utvecklingssatsningar till de sträckor och områden där utbudet av goda och effektiva transportalternativ är som störst - där inrikesflyget fungerar och där väg och motorvägsnätet byggs ut - blir det också alltmer osäkert hur det blir med den s.k. Atlantbanan. Prioritet tycks ges där det finns alternativ. X 2000 längs Ostkustbanan tycks nu dessutom komma att successivt betalas med allt färre och sämre förbindelser längs Norra stambanan i inlandet. Snart kan den årliga turneringen SJ World Cup i bandy i Ljusdal vara SJ:s enda närvaro vid Norra stambanan i Herr talman! Trafikutskottet har av någon för mig obegriplig anledning valt att inte behandla min motion T230 i dagens betänkande, varför jag inte kan yrka bifall till mina yrkanden angående tågtrafiken längs stambanan genom södra Norrland eller genomförandet av Atlantbanan. Jag får återkomma till det senare under året.

Herr talman! Det finns många myter i samhället. Tron att bristande lönsamhet inom näringslivet kan kompenseras med statliga subventioner är en sådan myt - omhuldad av många, men ändå en myt. Stöd och subventioner förekommer på många områden, inte minst inom transportnäringen, och nya argument förs ständigt fram för fler eller utökade stödprogram. Den svenska rederinäringen erhåller statligt stöd sedan 1989. Motivet har hela tiden varit den hårda internationella konkurrens som rederierna utsätts för. Men internationell konkurrens är inget unikt för sjöfarten. Massabruket i Mönsterås säljer pappersmassa på en helt internationell marknad, i direkt konkurrens med andra bruk i t.ex. Portugal och Brasilien, länder med betydligt lägre lönekostnader. PLM:s burkfabrik i Malmö har en konkurrerande fabrik i Polen, också den med väsentligt lägre personalkostnader. De något längre transporterna från Polen saknar betydelse i sammanhanget. Och vårt stora internationella telefonbolag har den internationella konkurrensen direkt inom företagets egen organisation. Det finns många andra exempel på internationell konkurrens. Det är inget som sjöfarten är speciellt drabbad av. Det som nu åberopas är de nya regler som har införts för sjöfartspolitiken inom den europeiska unionen. Helt i strid mot Romfördragets övergripande bestämmelser har kommissionen öppnat möjligheten för medlemsstaterna att lämna direkta kontantbidrag till rederierna. Redarna riskerar att hamna i samma bidragsmoras som tidigare jordbruket och varvsindustrin, en utveckling som i längden bara skapar förlorare. Erfarenheterna av subventioner är inte uppmuntrande. Efter det andra världskriget infördes omfattande subventioner för den amerikanska handelsflottan. Med delvis samma säkerhetspolitiska och handelspolitiska argument som har framförts i den svenska debatten ville man då i USA kompensera sin handelsflotta för dess, jämfört med omvärlden, alltför höga löneläge och alltför omfattande bemanningsregler. Resultatet blev dystert. Den amerikanskflaggade handelsflottan har därefter gradvis försvunnit. Rederierna har avvecklats, frivilligt eller genom konkurs. Resterna av ett av de sista stora amerikanska linjerederierna - American President Line - såldes, helt följdriktigt, tidigare i år till en asiatisk köpare. Den amerikanskflaggade handelsflottan har försvunnit från världshaven, inte trots subventionerna utan på grund av dem. En motsvarande utveckling har vi kunna se i Australien och Kanada, och det finns klara likheter med utvecklingen i Sverige, bristande investeringsvilja, hög genomsnittsålder på ofta omodernt tonnage, rigida bemanningsregler och strejkbenägna fackföreningar. Trots att relativt kort tid har förflutit sedan den sjöfartspolitiska utredningen lade fram sitt förslag anses dagens rederistöd redan otillräckligt. Den nyligen avlämnade nya utredningen föreslår nu en 50 Som alltid när staten delar ut bidrag uppstår svårigheter att begränsa frikostigheten. När stödet infördes skulle det gälla enbart för fjärrfart. Men genom en glidning i praxis har fjärrfart inte längre något med geografiskt avstånd att göra, även insjöar och kanaler ingår i fjärrfartsbegreppet. Stöd utgår för linjetrafiken mellan Göteborg och Karlstad, och stöd utgår för bunkerbåtar i Göteborgs Hamn. Att Karlstad skulle komma att anses som en fjärran destination hade jag nog aldrig tänkt mig. Stöd skulle heller inte utgå för färjetrafik. Men även här har det skett en gradvis förändring av tilllämpningen. I dag får färjor både till Danmark och till Med denna generösa regeltillämpning måste naturligtvis alla landets åkare som kör på riksväg 45 parallellt med Göta älv fråga sig varför inte de också kan få en skärv. De är ju också utsatta för hård internationell konkurrens, som fr.o.m. nästa år blir än mer omfattande när Europacabotaget släpps fritt i Sverige. På samma sätt som all annan verksamhet i Sverige lider svensk rederinäring av ett orimligt skattesystem och av föråldrade fackliga regelverk. Regeringen må gärna påstå motsatsen, men alla undersökningar visar entydigt att företagsklimatet i Sverige inte är bra. Lösningen för sjöfartens konkurrensförmåga är därför densamma som för övrigt näringsliv, lägre skattetryck, mindre krångel och ändrade regler på arbetsmarknaden.

Svenska rederier skulle därmed få bättre förutsättningar än med det nuvarande subventionssystemet. Herr talman! Kostnaden för en sjötransport består inte bara av själva sjöresan, kostnaden för hamnen och dess hantering är en betydande utgift. Sjöfartsverket betalar inte bara sina egna kostnader, utan lämnar också avkastning på sitt kapital till staten. Så gör inte Vägverket, så gör inte Banverket och så gör inte Statens järnvägar. Konkurrensen mellan sjö och land fungerar inte på lika villkor. Inte förrän på senare år har man börjat fundera på kostnadsrelationerna mellan olika hamnar och hamnar i olika länder. Kostnaderna för anlöp av svensk hamn är generellt sett ungefär dubbelt så höga som för motsvarande anlöp i utlandet. Det finns därför anledning att vara försiktig och inte bara rutinmässing föra kostnader till Sjöfartsverkets budget. Blir avgifterna för höga är risken stor att trafiken försvinner från svenska hamnar, och då har man inget vunnit. Förra året stoppade riksdagen ett förslag till ny taxa för Sjöfartsverket. Under det gångna året har nästan inget i det förslaget förändrats, och den då så hårt kritiserade taxan träder i kraft vid årsskiftet. Det innebär en kraftigt förändrad prisbild för flera olika verksamheter. De svenska raffinaderierna får ett sämre konkurrensläge, den direkta transoceana linjetrafiken på Göteborg får väsentligt högre kostnader och inrikessjöfarten får ännu sämre möjligheter att klara sig, för att nu nämna några exempel. Utan att ändra på själva grundprincipen, att Sjöfartsverket skall drivas affärsmässigt, kan det ändå finnas anledning att granska de kostnader som i dag placeras i verkets budget. Skall isbrytning - som egentligen är en regionalpolitisk fråga - betalas av oljehamnarna på västkusten? Det är kanske litet tillspetsat uttryckt, men det är resultatet av dagens taxa. Skall sjöräddningen betalas av näringen? Så sker inte när det gäller kostnaderna för den kommunala räddningstjänsten och inte heller för den statliga fjällräddningen. Skall bibliotek och filmverksamhet betalas av sjöfartsavgifterna? Det var bara några exempel. Herr talman! Per Westerberg ägnade en stor del av sitt anförande åt Kommunikationskommitténs förslag. Den utredningen missade tyvärr helt sitt syfte. I vad som skulle vara en övergripande belysning av transporterna i Sverige lämnades sjöfartsfrågorna praktiskt taget helt utanför. Om utredningens förslag genomförs kommer svårigheterna för sjöfarten att bli än större och vi kommer i stället att få mer transporter på våra vägar - det var väl inte meningen? Sverige behöver en fungerande sjöfartspolitik, både för vår svenska rederinäring och för sjötransporter längs våra kuster och på våra sjöar. De moderata reservationerna innehåller en mängd olika förslag, av vilka jag har berört några här i dag. Jag nöjer mig för övrigt med att stödja Per Westerbergs yrkande på reservation nr 2.

Herr talman! Sjöfarten har lång tradition av att vara många länders, också vårt lands, livsnerv mot internationella marknader. Och förklaringen är givetvis enkel. På ett klot som till två tredjedelar består av vatten är det naturligt att detta element sedan länge använts som transportväg. Huvuddelen av vår export och import går på köl. Sjöfarten är internationell, med allt vad det för med sig av möjligheter till och behov av samverkan och samarbete, men också med allt vad det för med sig av konkurrensförutsättningar, bemanningskostnader, miljöregler osv. Sjöfarten kommer med stor säkerhet av många anledningar, bl.a. som det mest energieffektiva trafikslaget, att bli allt viktigare i det internationella umgänget. Sjöfart är miljöfart. Men också sjöfarten kan och måste bli än mer miljöanpassad. Fartygstrafiken står för en stor del av hela transportsektorns utsläpp av kväveoxider. Oljeutsläppen blir bara fler och större. Från att tidigare ha legat på en relativt konstant nivå har exempelvis antalet utsläpp i Östersjön under 1990-talet ökat dramatiskt. Östersjöns ansträngda miljö försämras alltmer för varje gång ett fartyg släpper ut spillolja eller dumpar oljeavfall. Den biologiska mångfalden, fåglar och växter, är allvarligt hotad. Varje vinter dör tiotusentals fåglar bara längs den svenska kusten, framför allt på Öland och på Gotland. Åland utsätts, liksom hela Östersjöns och andra vattens marina miljö, ständigt för de allvarliga hot som olyckor och olagliga oljeutsläpp utgör. De internationella överenskommelser som alltsedan undertecknandet av Helsingforskonventionen 1974 har uppnåtts måste mera konkretiseras och accentueras, nätverk måste på alla plan bildas och ansvaret för dessa alltfler olagliga utsläpp måste kunna fastställas, så att någon någon gång får stå till svars för de skador som åstadkoms. Utskottet säger att en särskild utredare senast den 31 december i år skall föreslå åtgärder "för att effektivisera det rättsliga beivrandet av dessa utsläpp". Ja, detta är en nödvändighet. Vi är många som med spänning och stor förväntan ser fram mot dessa snara förslag. Den ökande sjöfarten, och inte minst den ökande färjetrafiken i Östersjön, kräver givetvis att transportsystemen anpassas till vad naturen tål. Föroreningarna är i dag alldeles för stora. Jag är medveten om att en hel del görs på det här området. Jag är också medveten om olika länders skiftande förutsättningar, vilja och förmåga att driva detta miljöarbete. Men det finns, såvitt jag förstår, inga genvägar, om vi menar allvar med att vilja arbeta för ett uthålligt och hållbart samhälle i balans med naturen och den enda moder jord som vi har att leva av och på. Problemen måste lösas. Självklart uppstår problem, konkurrensnackdelar m.m. om vårt land ensididgt inför nya regler beträffande exempelvis katalysatorer. Därför måste frågorna lösas på internationell nivå, och regeringen måste aktivt verka för skärpta internationella överenskommelser om en miljöriktig sjöfart. Från Centerns sida vill vi se att regeringen återkommer med en redovisning av vidtagna åtgärder och en handlingsplan över hur sjöfarten skall minska de miljöskadliga utsläppen. Regeringen bör också i planen ange hur man ämnar arbeta för att få denna handlingsplan internationellt accepterad. Jag förutsätter att arbetet i första hand bör ske inom EU och IMO. Herr talman! Vi är alla överens om att sjöfarten har och kommer att ha en mycket stor betydelse såväl för svensk utrikeshandel som för svenskt näringsliv. Vårt land utbildar högkvalitativt sjöbefäl, och vårt land behöver en högkvalitativ sjöfart. Därför är det viktigt att slå vakt om svensk sjöfartsnäring, skapa ett positivt klimat för näringen men också rimliga konkurrensvillkor. För att också framöver kunna ha en handelsflotta under svensk flagg är det, enligt Centerns mening, nödvändigt att nu behålla sjöfartsstödet. Jag är ganska övertygad om att detta i dag fortfarande är en förutsättning för att den svenska handelsflottan skall kunna konkurrera på den internationella marknaden. Jag menar att en avveckling av sjöfartsstödet i dag innebär en risk för ökad utflaggning. De kraftiga skattesubventioner som exempelvis Norge och Holland, med EU:s goda minne, nu infört på sjöfartsnäringens område medför en uppenbar risk för att svenska rederier väljer att flagga ut sina fartyg för att bättre hävda sig i den internationella konkurrensen. Sverige måste därför med kraft agera inom EU för att stoppa åtgärder av det här slaget. I avvaktan på att denna typ av konkurrenssnedvridande subventioner stoppas måste Sverige vidta åtgärder som gör att svensk sjöfart, under svensk flagg, kan konkurrera på likvärdiga villkor med sjöfarten i andra EU-länder. Vi förutsätter att regeringen inser allvaret i denna fråga, och vi föreslår därför från Centerns sida att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag till åtgärder i den här frågan. Så till sist, herr talman, några ord om det s.k. 1999. Utvecklingen har under innevarande år visat på negativa effekter för Gotlands näringsliv, vilket har fått till följd att andra åtgärder måst vidtagas. Från Centerns sida menar vi att det ur rättvise-, regional och näringssynpunkt är viktigt att kostnaderna för godstransporter till eller från Gotland inte är högre än taxan för en transport av motsvarande längd i landet i övrigt. Även om utskottets ledamöter i den här frågan tycks ha delade uppfattningar, är det vår bestämda mening att den fortsatta avvecklingen av Gotlandstillägget nu bör anstå i avvaktan på den långsiktiga lösning som NUTEK fått i uppdrag att utreda och presentera. Herr talman! Jag står givetvis bakom Centerns samtliga reservationer men yrkar för tids vinnande bifall enbart till reservation nr 26.

Herr talman! Den svenska handelsflottan har under 1997 minskat under svensk flagg. Orsaken till minskningen är att konkurrensförhållandena mellan EU-länderna dramatiskt har förändrats under slutet av 1996 och 1997. EU:s s.k. riktlinjer för exempelvis regler för lägre beskattning av rederier har skapat förutsättningar för sjöfartsnäringen att minska sina kostnader för ombordanställda och för bolag. Länder som Holland och Norge har nya regelverk, som innebär gynnsammare utvecklingsmöjligheter med lägre kostnadsnivåer för den nationella flottan. Tyskland följer nu också efter och kommer att anpassa sig till lägre skatt på rederier. fartyg och under 1996 ytterligare 13 fartyg. Flottan bestod den 1 januari 1997 enligt Sveriges Redareförening av 256 fartyg om sammanlagt 2,4 miljoner ton dödvikt. Därefter har flottan minskat och bestod den 1 oktober 1997 av 240 fartyg om 2,2 miljoner ton dödvikt. Herr talman! Minskningen fortsätter nu i allt snabbare takt. Beslutet om sjömansskatten här senare i kammaren i dag kommer att ytterligare förvärra situationen när skatteutskottets majoritet driver igenom sin linje. Nuvarande bidrag till svenska rederier tilkom i slutet av 1980-talet, då den svenska handelsflottan var på väg att raderas ut av en förödande internationell konkurrens. Fartygen måste ges en konkurrensförstärkning för att klara de relativt sett höga kostnader som då gällde under svensk flagg. Bidraget har alltså haft en konkurrensutjämnande utformning för att svenska fartyg skulle kunna fortsätta sin verksamhet. Redan vid införandet av ett sådant system visste vi att det var otillräckligt för att den svenskflaggade sjöfarten fullt ut skulle kunna hävda sig. Konkurrensen på den internationella marknaden är etablerad på betydligt lägre kostnadsnivåer. Herr talman! Detta leder mig till två slutsatser. Den ena är att bidragen till sjöfarten inte nu får urholkas, om vi skall kunna bibehålla den svenska handelsflottan och ge den rimliga möjligheter att anpassa sig och överleva. Den andra är att vi även fortsättningsvis måste räkna med att en stor flotta av fartyg från Sverige opererar under utländsk flagg, förhoppningsvis ledd från svenska rederikontor, men även på det området finns det mörka moln. Den del av den svenska flottan som vid halvårsskiftet 1997 opererade under utländsk flagg uppgick till 398 fartyg med 21 Även om fartygen av kostnadsskäl måste bära utländsk flagg är de av stort värde för Sverige. I denna kategori finns stora tank och bulkfartyg, kategorier som i stort sett saknas under svensk flagg. Driften av dessa fartyg tillförsäkrar oss en oumbärlig kunskap av stor strategisk betydelse. De utgör också en värdefull grundval inte bara för rederierna utan också för den maritima sektorns serviceföretag. Herr talman! Det som nu är viktigt för svensk sjöfartspolitik är att den snarast ligger i linje med EU:s strategi för sjöfarten, såsom den kommer till uttryck i den s.k. Kinnockplanen. Det är också viktigt för svensk sjöfart att regeringen nu följer EU:s tankar i de s.k. riktlinjerna för exempelvis skatteregler och ger den svenska sjöfarten förutsättningar som innebär konkurrensneutralitet. Det är också viktigt att påpeka att den s.k. cabotageförordningen är så utformad att svensk kusttrafik är öppen för samtliga EU-flaggor under vilka man i dag arbetar under bättre konkurrensförhållanden än den svenskflaggade flottan. Detta kan innebära att det är mera konkurrensmässigt att operera med fartyg från Norge. Också det är ett hot mot den svenska kusttrafiken. Herr talman! Även om vi inte behandlar utbildning i detta betänkande utan i ett annat betänkande vill jag påpeka att den svenska handelssjöfartens utbildning och kompetensnivå måste bibehållas och stärkas både av konkurrensmässiga skäl och av miljöoch säkerhetsskäl. I årets budgetproposition anges att Sjöfartsverket ger en särskild utredare i uppdrag att kartlägga behovet av utbildning inom sjöfarten och ytterligare ser på samordningen. Det är viktigt att det sker. Vi har i andra debatter haft uppe hur viktigt det är att sjöbefälsutbildning sker i landet och ges en riktig omfattning. När det gäller kapitalförsörjningen är det viktigt för de medelstora svenska rederierna att regeringen snabbt presenterar ett förslag i enlighet med EU:s riktlinjer och det som kommer fram av den särskilda utredningen.

Herr talman! Jag vill ta upp en frågeställning om hur den svenska haverikommissionen har handlat gällande undersökningen om förlisningen av fiskefartyget Novi från Hamburgsund. Kenth Skårvik och jag har i en riksdagsmotion tagit upp detta, och motionen behandlas i betänkandet. För litet mer än två år sedan skedde den tragiska förlisningen av Novi. Den 6 juni 1997 gjordes ett trålfynd som med stor sannolikhet pekade ut platsen där Novi antogs ligga. Genom ett privat initiativ som finansierades av en hjälpfond kunde Göteborgsföretaget Marin Mätteknik den 8 november 1997 filma vraket som ligger på 283 meters djup väster om Väderöarna. Filmen bekräftar att Novi hittats. Stort intresse finns nu från anhöriga, yrkesfiskare och sjöfartsfolk att undersöka vad som har hänt, om det finns skador på skrovet eller om en kollision har skett. Den svenska haverikommissionen har dock till stor förvåning meddelat att den inte tänker genomföra en sådan undersökning. Det danska sjöfartsverket har däremot förklarat att det finns all anledning att undersöka vraket. Novi har tidigare haft dansk ägare och genomgått besiktning och provkrängning. Herr talman! Jag tycker det är märkligt att den svenska haverikommissionen uppträder på detta sätt. Rimligen borde reglerna vara så utformade för Statens haverikommission att man kan undersöka varje ledtråd som kan förhindra en ny olycka. Det gläder mig att utskottsmajoriteten tydligen är inne på samma linje i betänkandet, och jag skall få ett interpellationssvar av kommunikationsministern efter helgerna. Jag tycker att detta är en skandal. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservation 22 från Folkpartiet, angående den svenska handelsflottans internationella konkurrenskraft, och till reservation 34 från Moderaterna, Folkpartiet och

Herr talman! Jag tänker försöka att hålla mig inom den angivna taletiden. Svensk sjöfart befinner sig som jag ser det i dag i en besvärlig situation. Hotet mot utflaggning av fartygsregistrering till bl.a. Norge med låglönebesättningar som används i svenska vatten har satt de svenska rederierna under hård konkurrens. Risken finns att svensk sjöfart kommer att flaggas ut eller att dö sotdöden. Dessa problem har varit väl kända under en längre tid. Men ingen kunde väl egentligen tro att de EU regler man diskuterade skulle innebära att kommissionen säger att det står länderna fritt att göra hur man vill när det gäller skatteregler och avgiftsregler, när man en gång var överens om att man skulle ha samma regler för sjöfarten. Men sedan gick Norge emot det. Holland gick emot det, och nu är Tyskland på väg att göra likadant. Det betyder att svensk sjöfart står i en helt annan situation i dag än vad den gjorde för några år sedan. Vi berömde regeringen för att den hade en långsiktig plan för sjöfarten. Nu ställs den helt och hållet på huvudet. Det som jag mest förundrar mig över och som jag skulle vilja fråga om är det norska internationella skeppsregister som kallas för NIS. Man har ingen möjlighet att trafikera norska farvatten och är alltså förbjuden att trafikera norsk kust. Man har möjlighet att transportera gods till och från Norge men kan inte bedriva sjöfart där. Som jag skrev i min motion kan NIS-sjöfarten aldrig trafikera Hurtigrutten. Det är man förbjuden att göra. Däremot får NIS-sjöfarten frakta på Sverige. Det första register man hade hette NOR. Enligt det har man en helt annan typ av besättning där man följer de givna reglerna. Det är ett gammalt avtal som Sverige hade med Norge långt innan NIS fanns, såvitt jag förstår. Det är märkligt att man inte från svensk sida bryter det avtalet. I dag har NIS i huvudsak sin trafik på Sverige. Om inte Norge, som är anknutet till EES-avtalet, följer EU:s regler, framför allt när det gäller NIS sjöfarten, har EU-kommissionen sagt att dessa fartyg inte är välkomna på EU:s vatten. Men vi i Sverige tillåter den sjöfarten. För mig är det väldigt konstigt. Jag tycker att man på ett lätt sätt skulle kunna få bort fartyg som trafikeras enligt de norska sjöfartsregistren från svenska farvatten. I en annan reservation som jag har gjort till betänkandet har jag hakat på Sten Anderssons motion om oljeutsläppen i Östersjön. Han skrev en motion som jag tycker är bra. I dag har man över huvud taget inte kunnat fälla någon för de oljeutsläpp som sker på grund av dessa krångliga regler. Han menar i sin motion, som blev min reservation, att det skulle vara lätt om man hade samma regler som när man hyr en bil eller på annat sätt. Då är man faktiskt ansvarig för den. Man kan inte hyra en bil, köra för fort, helt plötsligt åka fast för polisen och då säga: Det är inte mitt fel. Det är den som jag har hyrt bilen av som är ansvarig. Sådana tankegångar hade han i sin reservation. På ett enkelt sätt skulle man kunna komma åt okynnesutsläppen i Östersjön, där i princip ingen blir åtalad. Jag tror att det skulle minska oljeutsläppen i Östersjön. Vi kan i dag inte fälla någon över huvud taget för dessa okynnesutsläpp.

Herr talman! Sjötransporter är mycket effektiva ur energisynpunkt, bara godsflödena är tillräckligt stora. Om sjötransporterna skall kunna bli attraktivare för sådant gods som i dag går på landsväg, måste hanteringskostnaderna i hamnarna minskas. Ett steg i den riktningen är den samordning av hamnverksamheterna i Vänern som skett med bättre utnyttjande av personal och utrustning. Motsvarande möjligheter måste också finnas i Mälaren och i många regioner längs våra kuster. Det är angeläget att ta till vara dessa möjligheter, i första hand genom samarbete mellan berörda kommuner och hamnbolag. Sjöfarten står för en betydande del av trafikens utsläpp av svaveldioxid och en stor och ökande andel av kväveoxiderna, men i dag finns det tekniska möjligheter att minska dessa utsläpp. Åtgärderna är kostnadseffektiva om man jämför med de åtgärder som genomförs i vägtrafiken och bör därför genomföras i största möjliga utsträckning. Det finns dock en tröghet i de internationella sammanhang som reglerar sjöfartens utsläpp. Därför anser vi kristdemokrater att det är viktigt att Sverige driver på för strängare säkerhets och miljökrav för sjöfarten i internationella organ som t.ex. FN:s maritima organisation IMO och i EU. Säkerhetsfrågorna inom sjöfarten har fått speciell aktualitet på senare tid i och med ett antal allvarliga olyckor i vårt närområde. Färjetrafiken mellan Sverige och länder på den östliga sidan av Östersjön samt mellan Sverige och Danmark och Tyskland är som vi vet mycket omfattande. Sverige har länge varit pådrivande i dessa frågor i internationella sammanhang. Ändå har vi sett de här olyckorna inträffa. Vi kristdemokrater anser att arbetet i olika internationella organ, EU och IMO, måste intensifieras för att man skall kunna uppnå de sjösäkerhetsmål som är rimliga med tanke på omfattningen av persontrafiken över Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Det är vår uppfattning att den sjösäkerhetskommitté som regeringen fattat beslut om måste leda fram till sjösäkerhetsåtgärder för denna trafik som är mer långtgående än vad som är möjligt i internationella sammanhang. Detta förutsätter bilaterala avtal med berörda länder, men vi tror att det finns förutsättningar för att få till stånd sådana avtal nu. Jag skall bara säga några ord om Sjöfartsverket. Verket har enligt kristdemokraternas mening bedrivit sin verksamhet med kompetens och skicklighet. Ekonomin är god och verksamheten drivs med effektivitet. Vi tror att detta till stor del beror på att verket i huvudsak finansierar sin verksamhet med medel från sjöfartssektorn och att det finns ett nära samarbete dem emellan. Den 1 januari 1998 kommer en ny farledsavgift att införas med en miljödifferentierad avgift för sjöfarten. Vi kristdemokrater anser att ekonomiska styrmedel är bra för att stimulera verksamheter att utvecklas mot en mer resurseffektiv och miljövänlig hushållning. Herr talman! För att styrmedlet skall få den effekt man vill uppnå måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. En förutsättning är att de aktörer eller system som styrmedlet avser att påverka har rimliga möjligheter att styra sin verksamhet i avsedd riktning. Annars blir avgiften en ren skatt. Ekonomiska styrmedel måste också harmoniseras på internationell nivå för att få avsedd effekt. Om Sverige ensidigt inför skatter som snedvrider konkurrensen på en så internationellt rörlig verksamhet som sjöfarten riskerar vi att verksamhet överförs från svensk till utländsk regi utan att några miljövinster har uppnåtts. Det finns tecken som tyder på att de aktuella farledsavgifterna som träder i kraft den 1 januari 1998 kommer att snedvrida konkurrensen inom sjöfarten och faktiskt försämra miljön, även om avsikten har varit den rakt motsatta. Detta gäller speciellt oceangående fartyg för vilka farledsavgiften innebär en avsevärd kostnadshöjning. Värst kommer de stora godsflöden till Sverige som betjänas av containerfartyg, huvudsakligen via Göteborg, att drabbas. Huvuddelen av godset skeppas med oceanfartyg som är insatta på linjer mellan Europa och Fjärran Östern. Enbart Maersk Sverige, som ingår i en koncern som bedriver containertrafik över hela världen, sysselsätter nio fartyg på linjen. Det handlar om nybyggda fartyg med det mest miljövänliga framdrivningsmaskineri som är tillgängligt, nämligen lågvarviga tvåtakts dieselmotorer. Ett sådant oceangående fartyg ersätter två mindre. På det sättet minskar man avsevärt utsläppen per fraktat ton. Trots att rederierna anlöper Göteborg med de nyaste och mest miljövänliga containerfartygen kommer de från den 1 januari nästa år att belastas med extra skatt som kommer att få klart miljöskadliga konsekvenser. Oceangående fartyg har helt enkelt inga möjligheter att angöra svenska hamnar så många gånger per år som krävs för att undgå farledsavgifter, eftersom rutterna till andra sidan jordklotet tar så lång tid. Av liknande skäl blir det lika omöjligt att få befrielse från fyravgifter. Förslaget slår därför dubbelt mot denna sjöfart. Som farledsavgiftssystemet är utformat blir det en avsevärd merkostnad för denna trafik utan att avsedda miljöeffekter uppnås. Konsekvensen kan i stället bli att fartygen anlöper en hamn på kontinenten, t.ex. Hamburg, där avgifterna är mycket lägre. Därifrån kan lasten mycket väl överföras till landtransporter. Om det då blir landsväg i stället för järnväg, vilket det många gånger blir, har både trafiksäkerheten och miljön gjort en förlust. Det kan väl ändå inte vara det som är meningen? De aktuella rederierna har i drygt ett år protesterat till myndigheterna utan resultat. Vi kristdemokrater ser utvecklingen som mycket allvarlig, särskilt för Göteborg som hamn - det vill jag som göteborgare särskilt understryka - och för de stora infrastrukturinvesteringar som pågår på såväl järnvägs som vägnätet för att kunna utnyttja hamnens strategiskt viktiga läge. De få oceangående containerrederier som kontinuerligt anlöper Göteborg riskerar att försvinna - just som arbetet har inletts med att utveckla Göteborg som en "Nordic Hub". En växande andel av framför allt last från oceangående containerrederier är last som skall vidare till de andra nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Det är last som är kontrollerad av svenska företag och handelshus. Risken finns nu för att sådana laster i framtiden går svensk hamn förbi till skada för svenskt näringsliv och sysselsättning. En politik som leder till att arbetstillfällen går förlorade i Sverige, att förseningar och fördyrningar uppstår och att miljön dessutom blir mer utsatt för utsläpp är i alla stycken negativ enligt kristdemokraternas sätt att se. Det nya systemet med farledsavgifter och miljödifferentierade avgifter måste ses över och nyanseras så att det inte ger dessa negativa effekter för miljön och för den oceangående sjöfarten. I avvaktan på detta måste fartyg i transocean trafik ges dispens från de föreslagna avgifterna som träder i kraft den 1 januari. Detta anser vi, och yrkar därför bifall till reservation 24. Jag vill bara nämna att jag tycker att regeringen i frågor om konkurrensutsatthet och när det gäller Sveriges sjöfart och även fiske - vi är berörda av båda dessa näringar i Göteborg - har en väldigt stor brist på eftertänksamhet och långsiktighet. Regeringen agerar utan att på minsta sätt ta hänsyn till konsekvenserna. Detta rör näringar som i många fall har ärvts från generation till generation. Människor skaffar sig en gedigen utbildning, där branschen själv är med och satsar eftersom den utbildning som finns inte är tillräcklig. Ändå slår regeringen undan fötterna på dessa näringar. Vad är avsikten? Vill regeringen få fler arbetslösa? Vill den inte att Sverige skall ha de här betydande näringarna?

Herr talman! När riksdagen för ett år sedan antog ett nytt näringspolitiskt mål för svensk sjöfartspolitik var syftet att sjöfartsnäringen skulle ges en mer långsiktig och stabil utveckling. Beslutet innebar att staten skulle tillförsäkra den svenska handelsflottan rimliga konkurrensvillkor och därmed tillvarata sjöfartens möjligheter att såsom en konkurrenskraftig exportnäring stärka Sveriges handelsbalans. För att ge mer långsiktighet lades fast att det s.k. rederistödet också fortsättningsvis skulle utgå. Det innebar att arbetsgivaren skulle få återbetalning från staten för kostnader för vissa delar av löneskatt samt sociala kostnader fram t.o.m. år 2001. Denna garanterade återbetalning skulle således i första hand gälla under en femårsperiod. Vi kan i dag konstatera att förändringar går snabbt. Nu, ett år senare, är nämligen svensk sjöfartsnäring hotad av ökade statssubventioner i flera andra sjöfartsländer, som också kan väntas få efterföljare. Sjöfarten är till sitt väsen en internationell näring som verkar i en extrem, konkurrensutsatt miljö. Den ökade avregleringen och den allt starkare globaliseringen av ekonomi och handel förstärker ytterligare sjöfartens internationella prägel. Nationella särdrag eller lokala regelverk blir allt svårare att upprätthålla, i synnerhet för de mindre nationerna. Det är också förklaringen till att internationellt utarbetade och accepterade regler har en avgörande betydelse för de länder som, för sin egen marknad, är beroende av att själva bedriva sjöfart. Herr talman! Nu har vi här i dag trafikutskottets betänkande liggande på våra bänkar i avvaktan på beslut. När det gäller sjöfartens övergripande mål, verksamhetsinriktningen för den svenska handelssjöfarten och internationell konkurrens finns det en bred samsyn mellan partierna i här i riksdagen med undantag för Moderata samlingspartiet. Även om det i betänkandet föreligger reservationer från samtliga partier finns det en samsyn - men det gäller inte moderatreservationerna - som går ut på att samhället skall ta ett övergripande ansvar för att vi skall ha en svensk sjöfartsnäring med svenska flaggor i aktern på våra fartyg. Sjöfartsnäringen skall kunna ges en långsiktighet och utvecklas för framtiden. Detta är viktigt inte bara för att vi själva är så beroende av en fungerande sjöfartsnäring, utan också för att vi skall kunna delta på det internationella planet när det gäller sjö och vattenmiljö och övrig sjösäkerhet för dem som färdas på våra vatten. Moderaternas reservation skiljer sig genom att de egentligen inte tycker att samhället skall ta på sig ett ansvar och ge några långsiktiga regler, med undantag för vad som gäller för de anställda ombord på våra fartyg. I moderatmotionen sägs det att den arbetsrättsliga lagstiftningen måste ändras så att möjligheter till sympatiblockader begränsas samt att de fackliga organisationernas internationella befogenheter begränsas. Bemanningsregler skall begränsas till att enbart gälla sjösäkerheten. Den fackliga vetorätten skall upphävas. Att arbeta på sjön är speciellt. Arbetstider, frånvaro från hemmet och social miljö gör att det skiljer sig från den övriga arbetsmarknaden. Därför finns det speciella regler för sjuklön, arbetstid och semester. Dessa spelregler vill moderaterna avskaffa. Restriktionerna skall enbart gälla de ombordanställda utan någon motprestation från arbetsgivarnas sida. Moderaterna framställer det alltid så att det är löntagarna som skall klämmas åt. Det är de som är de onda. Företagarna och kapitalägarna är de goda. Hårdare anställningsvillkor, slopande av regler och sänkta skatter löser alla problem enligt moderaternas reservation. Jag vill uttala min stora tillfredsställelse över att inget av de övriga partierna i utskottet ställt sig på moderaternas sida. Jag instämmer i stort sett i vad som framhålls i reservationerna på denna punkt från Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet utom det som gäller tillkännagivandet till regeringen. Reservanternas synpunkter finns införlivade i utskottets skrivning. Dessutom tillsatte regeringen den 15 maj i år en utredning på grund av de ändrade förutsättningarna för sjöfartsnäringen under senare tid. Den utredningen har till uppgift att närmare utreda den svenska sjöfartsnäringens struktur, kapitalförsörjning och allmänna företagsvillkor. Vi kommer att få ta ställning till den under nästkommande år. Vi bör avvakta utredningens slutliga ställningstagande innan vi fattar andra beslut. Karl-Erik Persson tar i sin reservation upp problemet Norge. Norge är ett problem, framför allt för oss här i Norden genom att Norge och Holland var först med att ge de ombordanställda full skattebefrielse, vilket också flera andra länder har framskridna planer på att ta efter. Men vad händer sedan? Blir det direkta statliga subventioner till rederierna som då slår ut andra länders hela sjöfartsnäring? Norge har ju också infört ett norskt internationellt register, NIS. Men de fartyg som finns med där tillåts inte att lasta och lossa i norska hamnar. De konkurrerar enbart med andra länders sjöfartsnäring. Enligt uppgifter som jag har fått skall EU:s ministerråd, som sammanträder i dag och i morgon, ta upp den här frågan. Det förslag som ministerrådet har att ta ställning till är att man skall följa EES-reglerna och att NIS-registrerade fartyg inte skall ges rätt till cabotage inom EU om inte denna regel gäller NIS registrerade fartyg också i Norge. Här tycker jag att Sverige skall ta klar ställning och verka för att så blir fallet. Man skall inte ge några undantag från EES Herr talman! Vad beträffar de övriga reservationerna under avsnittet sjöfart vill jag säga att det är klart att vi måste följa det nya förslaget om sjöfartsavgifter och också eventuellt ändra det inom EU:s ramar om det skulle visa sig vara felaktigt utformat. Isbrytning, miljö och säkerhetsfrågor och ansvaret vid oljeutsläpp är områden som Sjöfartsverket har att följa för att vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga. I detta arbete ingår också färjor och farleder i Stockholmsregionen och handelsflottans kultur och fritidsråd. När det gäller yrkandet i reservationerna om införandet av ett fritidsbåtsregister vill jag säga att denna beställning redan ligger hos regeringen. Moderaterna i utskottet har inte bara en uppfattning om Gotlandstillägget som skiljer sig från de övrigas, utan de har två. Det skulle möjligen vara roligt om moderaterna i utskottet reste över till Gotland och redovisade sina ståndpunkter, men särskilt klarläggande skulle det inte bli. När det gäller Gotlandstillägget säger vi i utskottet att NUTEK i samråd med berörda intressenter utarbetar förslag till en modell för stöd till godstransporter till och från Gotland. I avvaktan på en sådan mer långsiktig lösning bör den fortsatta avvecklingen av Gotlandstillägget, som riksdagen tidigare har beslutat om, tillsvidare anstå. Herr talman! Slutligen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer under detta avsnitt.

Herr talman! Håkan Strömberg och jag har en stor samsyn vad gäller sjöfartspolitiken. Det känns bra att det är på det viset. Men jag tror att vi har ett gemensamt problem, och det är skatteminister Thomas Östros. Han har visat att han inte förstår att den svenska sjöfarten måste få en anpassning till de regler som den förre labourledaren Neil Kinnock har föreslagit i våras och som nu alltfler länder anpassar sig till. Thomas Östros har här i kammaren i frågesvar till mig under våren visat att han inte tänker föreslå något sådant. Det är viktigt att tala om för skatteministern att varje jobb till sjöss ger minst 4-5 jobb i land, och det är viktigt för den svenska arbetsmarknaden. Tjörn till mig och berättade att han mot sin vilja nu går på en norsk båt. Då betalar han skatt i Norge, men han har sina barn i skola på Tjörn där han inte betalar skatt. Detta visar ju hur orimliga konsekvenserna blir om man inte kan göra en EU-anpassning. Håkan Strömberg, berätta för Thomas Östros, gärna med kulram kanske, att den politik han företräder innebär mindre jobb i Sverige och mindre skatt till
Herr talman! Det var glädjande att också Erling Bager inser att vi har en stor samsyn. Problemet är ju inte bara den svenska skatteministern. Han är medveten om de internationella problem som finns. Nu har man ju börjat med att ge skattebefrielse från bolagskatt. Men vad sker i nästa drag? Är det ett direkt stöd till redarna? Är det så man kommer att gå vidare? Man måste ju jobba på ett internationellt plan här så att man får enhetliga regler också när det gäller sjöfarten som är så internationell. Om det bara vore så enkelt som att diskutera med den svenska skatteministern för att problemen skulle vara lösta skulle vi självfallet göra det. Men problemen är internationella. Det pågår ju en tävling med subventioner mellan olika länders sjöfartsnäring.
Herr talman! EU har ju föreslagit riktlinjer, via EU-kommissionen, om att rederiföretag skall kunna ha lägre skatt. Det innebär att Holland började. Norge följer med sitt avtal. Tyskland och flera andra länder kan driva rederiföretag för 50 % lägre kostnader än svenska rederier. Det är självklart att det blir en omöjlig ekvation att driva ett svenskt rederi när det är 50 % dyrare än för ett holländskt, tyskt eller norskt rederi. Det innebär att vi tar död på den svenska handelsflottan om inte vi, som är med i EU, kan föra en politik som är samstämd med EU:s riktlinjer och skattepolitik. Det är viktigt att få Finansdepartementet att inse detta, dvs. en harmonisering av den svenska sjöfartspolitiken med EU.
Herr talman! Eftersom Sverige är så beroende av sjöfart - nära nog 98 % av det som går till och från Sverige går på köl - är det självklart att vi inte kan agera så att vi inte har en svensk sjöfartsnäring i framtiden. Det tycker jag också att denna samsyn har visat. Problemet är ju att EU inte säger att man skall ha dessa regler. Man tycker att subventionssystemet med skattebefrielse skall tas bort. Men i och med att detta redan var infört i länderna var EU inte beredd att nu komma med något annat förslag. Men på sikt vill man ta bort detta, och det står också i EU:s regelverk.
Herr talman! Vi måste leva i harmoni med EU:s regler. Precis som Håkan Strömberg tidigare sade sker allt snabbt. Då måste också den svenska regeringen kunna agera snabbt. Det hjälper inte oss om EU har för avsikt att så småningom se till att dessa undantagsregler inte finns eller att det inte finns möjlighet att ge skattebefrielse eller redarstöd. Det är vad som händer i den aktuella situationen. Jag har nära kontakt med redare på Domsö som svarar för en stor del av den svenska handelsflottan. För dem rör det sig om månader. Stora fartyg kan inte få miljonvinster varje år. Det finns inte några möjligheter. Man måste efterlysa ett snabbt agerande. Sedan får reglerna ändras igen i samband med att det sker ändringar i EU. Då kan vi harmonisera och få mer av den sjöfartspolitik vi vill ha. I sådan här fall har vi inte råd att vänta på att utredningen blir färdig för att få en långsiktig sjöfartspolitik. Vi vet inte heller om den kommer att hålla om EU kommer med andra regler. Vi får faktiskt finna oss i att snabbt anpassa oss.
Herr talman! Det är detta som är problemet. För ett år sedan stod vi här i kammaren och fattade beslut om sjöfartspolitikens långsiktiga inriktning. Det var förslag som redarna och de ombordanställdas fackliga organisationer enigt tyckte var bra. De såg en möjlighet för svensk sjöfartsnäring att utvecklas. Redan under våren kom signaler om pensionssystemet. Den 15 maj tillsatte regeringen en utredare som skulle se över den uppkomna situationen. Det har gått ett halvår, och vi förväntar oss att man under våren kommer med ett förslag som vi kan ta ställning till. Jag tycker att regeringen har lyssnat och tagit ansvar för att vi kan bibehålla en svensk sjöfartsnäring i framtiden.
Herr talman! Både redarna och förbunden för dem som arbetar ombord är överens om att ett avskaffande av sjömansskatten är förödande. Det får en omedelbar effekt. Om jag inte minns fel hörde jag Håkan Strömberg i Nordiska rådet säga till norrmännen att de bar sig illa åt när de försökte locka till sig svenska befäl. Men de ser om sitt hus. Det får vi faktiskt vi i Sverige också försöka göra.
Herr talman! Den norska kommunikationsministern sade att hon var beredd att verka för att anpassa de norska reglerna till övriga Norden. Sedan vet vi inte hur hållbart det är. Jag tror att vi får fortsätta att pressa Norge på den punkten. Det får också ske genom EU och EES-avtalet som Norge har undertecknat.
Herr talman! Det är glädjande att Håkan Strömberg så noga har läst våra reservationer. Han gav en riktigt bra beskrivning. Det var egentligen bara ett litet fel. Vi tycker inte att arbetsgivarna har helt vita synpunkter och fackföreningarna helt svarta. Men vad som är alldeles klart är att det fackliga övertaget på den svenska arbetsmarknaden är alldeles för stort. Det gäller inte bara på sjöfartsområdet. Det nyligen aktuella fallet på Ferrita i Eskilstuna är en klar demonstration på detta. Fackföreningarna inom sjöfarten har varit ovanligt konfliktbenägna. ISS Britania, Consafe, Argonaut och Stena Traveller är fyra relativt nyligen avkunnade fall i Arbetsdomstolen dit konflikter har drivits och som på lång sikt har fått prejudicerande effekter. Det bidrar till att sjöfartsnäringen söker sig bort från svenska vatten. Strömberg har observerat att vi har två åsikter, dvs. två reservationer - även om det inte är så stor skillnad mellan dem. Jag tycker att det är fullständigt oacceptabelt, herr talman, att två stora börsnoterade företag använder offentliga medel - det är offentliga medel, dvs. lagreglerade även om de inte utbetalas av Finansdepartementet - för att förhindra konkurrens på den egna marknaden. Det kan inte vara förenligt med Konkurrensverkets regler. Det är definitivt inte förenligt med EU:s konkurrensregler.
Herr talman! Avtal mellan arbetsmarknadens parter undertecknas ju av två parter. Ibland är man självfallet inte nöjd med avtalet - men man skriver under. Sympatiåtgärderna är en möjlighet som råder på en internationell marknad. Vi vet att många seglar omkring med likkistor på våra vatten. Det finns inga regler för de ombordanställda, och de får ibland inte ut sina löner. Det är självklart att de fackliga organisationerna ibland vidtar sympatiåtgärder för att försöka få bukt med eländet. Det är ju också illojal konkurrens. Men framför allt när det gäller sjösäkerhet skall inte sådana fartyg få finnas. De skall bort från marknaden. Då är det bra att det går att vidta åtgärder så att de försvinner.
Herr talman! Nej, så är det faktiskt inte alls. Låt mig gå tillbaka till Argonautdomen. Den gick ut på att en av Wallenius bilbåtar i Göteborgs hamn blockerades därför att man ville påtvinga ett svenskt avtal på en internationellt flaggad båt som tillhör ett annat rederi. Det finns inget svenskt rederi i den klassen med bilbåtar som har en dagskostnad på ca 100 000 kr som har råd att ta en konflikt. Därför framtvingas dessa avtal. Det har ingenting med flytande likkistor och oseriösa redare att göra.
Herr talman! Det känns bra att konstatera - som Håkan Strömberg sade - den relativt breda samsyn som råder beträffande vår uppfattning om sjöfartsnäringen som näring. Det gäller också den relativt breda samsynen beträffande behovet av internationella överenskommelser. Jag vill ta upp en frågeställning. Den gäller året om, nämligen oljespillet i Östersjön och på andra ställen. Redan i fjolårets budgetproposition skrev regeringen att man oroar sig över utvecklingen. Jag skall återge några siffror som belyser hur illa det kan vara. 144 fartyg identifierades. Ett av de 42 polisanmälda fallen ledde till åtal. Ingen fälldes. Siffrorna ökar hela tiden. Vi skyfflar upp tusentals oljeskadade fåglar på Öland och Gotland. Den här utvecklingen leder till ett misstroende mot själva rättssystemet. Karl-Erik Persson tog upp den frågan tidigare. Jag kan ge några exempel på åtgärder jag tror kan föreslås. Det handlar givetvis om att straffvärdet måste höjas, oljedumparna hittas, hamnar får mottagningsanläggningar, avgiften för vattenförorening höjs osv. Jag bedömer Håkan Strömbergs inlägg så att ni ställer upp på att aktivt driva frågorna internationellt för att ytterligare puffa på i den riktningen. Är det riktigt?
Herr talman! Samstämmigheten försvinner inte med Sivert Carlssons senaste inlägg, utan jag är både stolt och glad över att vi kan ha denna samsyn. Det är helt klart att ingen av oss kan acceptera de siffror som Sivert Carlsson nämnde, utan man måste självfallet se till att vidta åtgärder. Man klarar det inte enbart genom att jobba nationellt, men det är en del av det. Vi förväntar oss att vår nya miljöbalk kan ge ökade möjligheter att klämma åt och vidta straffsanktioner mot dem som är försumliga. Men vi måste också jobba på det internationella planet. Det är helt klart att vi måste arbeta så.
Herr talman! Jag vill bara säga tack för samverkan i den frågan. Jag har en kort fråga: Är det så att vi som är intresserade av de här frågorna kan förvänta oss att den utredare som skulle utreda detta kommer med ett förslag före nyår, som det var sagt?
Herr talman! Eftersom jag inte riktigt vet vad utredaren kommer med kan jag inte utlova ett förslag. Vi skall också jobba med de här frågorna och sedan ta ställning till dem. Vi får då se vad vi kan åstadkomma där också.
Herr talman! Jag har en kort fråga till Håkan Strömberg. EU-kommissionen har när det gäller NIS sjöfarten sagt att om Norge inte anpassar sig efter de generella regler som gäller kommer Norge att bli utestängt från EU:s vatten. Kommer då Sverige att göra likadant?
Herr talman! Jag kan inte säga hur man kommer att göra eftersom jag inte är med i de förhandlingarna. Jag hoppas att man följer rekommendationerna från ministerrådet. De rekommendationerna innebär att man inte skall ge några undantag från EES regelverk när det gäller internationellt registrerade fartyg. NIS gäller ju norska fartyg, och det finns också danska och andra. Norge har tydligen fått det här undantaget i EES-avtalets bestämmelser, men det vill man nu riva upp enligt det förslag som ligger.

Herr talman! Jag skall tala om kommunikationsforskning och meteorologi. Det blir en minivariant på grund av tidsbristen. För att möta framtiden med ett uthålligt samhälle har vi formulerat mål för kommunikationsforskningen redan 1993. Vi slog fast dem 1997, och de finns beskrivna såväl i budgetpropositionen som i betänkandet. Anslaget i 1998 års budget fördelar sig på flera olika poster. Först är det VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut. De utför kvalificerad tillämpad forskning och utveckling åt myndigheter och andra uppdragsgivare. De får dels ett anslag från staten men bedriver även verksamhet mot avgifter. VTI har och har haft problem som främst bottnar i att de har få beställare. Detta förhållande påtalas också i budgetpropositionen, och där sägs att VTI måste verka för att vidga kretsen av forskningsbeställare i avsikt att minska sin sårbarhet. De problem som Centerpartiet tar upp i sin motion angående finansiering av forskningsresurser har uppmärksammats. Regeringen har tagit upp det i budgetproposition genom att påtala att det är viktigt att verksamheten utformas i dialog med beställarna, så att utveckling kan ske i enlighet med vad dessa efterfrågar. I vårt betänkande betonar vi att ambitionen bör vara att träffa långsiktiga överenskommelser om forskningsprogram för att kunna förutse intäkter och ha underlag för att kunna ta upp lån till forskningsutrustning. Beställarna KFB, Banverket och Vägverket har ett gemensamt ansvar för att skapa stabila förutsättningar för VTI. Det är väsentligt att de tar sitt ansvar så att VTI ges goda förutsättningar för en långsiktig utveckling. Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, har det övergripande målet att medverka till att bygga upp en gemensam kunskapsbas och säkerställa tillgången till väl fungerande forskningsmiljöer och kompetenta forskare. KFB får årligen många förslag till projekt som de bedömer varje vår och höst. 1996 bedömdes sammanlagt 339 ansökningar, och av dessa beviljades Det pågår projekt bl.a. i Uppsala med spårbunden, förarlös busstrafik. Vänsterpartiet har motionerat om att de bör få stöd från KFB. Det är självklart ett angeläget projekt, men det är många andra projekt också. Det är viktigt att KFB tillåts inneha sin roll som den som har huvudansvaret för vilka projekt de vill satsa på. Det skulle vara omöjligt om vi här i riksdagen skulle sätta oss in i varje projekt och göra egna bedömningar. Jag tycker att vi med varm hand kan lämna över det arbetet på KFB. Slutligen är det SMHI, som är den centrala förvaltningsmyndigheten för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor. De har ett anslag som används till uppgifter som är nödvändiga för att tillgodose samhällets allmänna behov av prognoser, varningar och beredskap. Den övriga verksamheten finansieras med avgifter. Affärsverksamheten bedrivs på kommersiella villkor på en helt eller delvis konkurrensutsatt marknad. I en tidigare budgetproposition uttalades att affärsverksamheten skall bedrivas med lönsamhetskrav. Moderaterna tar i sin motion upp att SMHI:s affärsverksamhet bör bedrivas i mer affärsmässiga former och att detta bör komma till uttryck i effektmål, verksamhetsmål och avkastningskrav som riksdagen tar ställning till. Vi delar inte moderaternas uppfattning på denna punkt. Vi tar i dag ställning till en ny modell för beräkning av avkastningskravet i affärsverksamheten. Det innebär att SMHI skall belasta affärsverksamheten med en avgift som motsvarar 9 % av omsättningen. Detta nämns också i SMHI:s utredning. Det finns naturligtvis många områden där forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet inom kommunikationssektorn känns angeläget, men utrymmet för nya kostnader är, som vi alla vet, begränsade. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag skall prata om problem som orsakas av höghastighetsfärjor. Jag yrkar bifall till reservation 29, där det finns förslag till åtgärder för att stoppa dessa problem. Som exempel skall jag ta Göteborg, därför att jag kommer därifrån. Tre höghastighetsfärjor trafikerar sträckan Göteborg-Fredrikshavn. Det är två katamaraner och en enskrovsfärja. Dessa färjor orsakar skador som har dokumenterats och omvittnats av människor som drabbats. Göteborg har en lång och trång infart genom skärgården till hamnen. Här har följande hänt: - Bryggor/landgångar har slagits sönder. - Gamla förtöjningsplatser har blivit omöjliga att använda. - Småbåtar har vattenfyllts eller spolats upp på land. - Badgäster har skadats. Det går över huvud taget inte att bada på vissa ställen. - Bottenfauna har förstörts. - På gamla traditionella fiskeplatser finns ej längre fisk. - Erosion sker vid strandkanterna. - Tidigare släta bottnar har nu våglinjer. - Musselbankar är borta. Varför gör man ingenting åt dessa problem, när de är omvittnade och dokumenterade? Det gäller ekonomiska konsekvenser. Färjorna konkurrerar med andra färjor om tiden. De är byggda för att susa fram, och om hastigheten sänks är vitsen borta. Skall dessa färjor få konkurrera med de andra färjorna på bekostnad av miljö och fara för att människor skadas? Undersökningar genomförda för danska myndigheter har klarlagt att våghöjden är lägre och vågperioden längre hos höghastighetsfärjornas svallvågor. Danskarna har infört en norm som innebär att vågorna inte får vara högre än 0,35 meter där vattendjupet är tre meter om det är nio sekunder mellan varje våg. Varje enskild höghastighetsfärja skall framföras på ett sådant sätt att dess svallvågor inte kommer att överskrida den angivna normen. I Sverige pågår det också undersökningar. Sjöfartsverket leder en nordisk sjöfartsadministration som skall göra en gemensam utredning. Men så länge dessa utredningar pågår fortsätter skadorna. Skall det bli ytterligare en sommar med dessa olägenheter för människor? Vi måste sätta stopp. Vi måste införa en generell fartbegränsning på ungefär 12 knop, för då blir det inga problem. I reservationen skriver vi just om hastighetsbegränsningen. Jag tycker att alla partier borde ställa upp på den - inte bara Miljöpartiet och Vänstern. Det måste vara av intresse för alla att vi får bort dessa olägenheter i fortsättningen.

Herr talman! Miljöpartiet tar upp höghastighetsfärjorna. Det är självfallet allvarligt att det har inträffat incidenter. Jag vill peka på att höghastighetsfärjorna också är ett internationellt problem. Man får agera samfällt. Precis som Kia Andreasson säger har svenska Sjöfartsverket fått i uppdrag att för de nordiska länderna leda en sådan undersökning och lägga fram förslag till hur man kan agera för att de problem som har uppstått skall undvikas. Vi har från Folkpartiets sida tyckt att det är rimligt att man avvaktar den utredning som svenska Sjöfartsverket nu arbetar med för nordiska länder. Såvitt jag förstår kommer förslaget att läggas fram under innevarande år. När det gäller de incidenter som har skett i Göteborgs hamninlopp kan jag säga att man nu, om jag har fattat det rätt, har skärpt hastighetsgränserna för fartygen ut till Buskär för att se till att några tillbud inte sker.
Herr talman! Vitsen med reservationen var att se till att något görs omedelbart. De ytliga åtgärder som har vidtagits har inte räckt. Skador har dokumenterats. I Danmark har man gjort en utredning. Statens skeppsprovningsanstalt har gjort en utredning. Fiskeriverket har också gjort en utredning. Hur många utredningar skall vi ha? Vi vet att det är hastigheten som är orsaken. Det är så enkelt att vi måste ta gemensamt ansvar och säga att man inte skall köra fort i skärgården där det orsakar skador. Så enkelt är det. Det behövs inte fler utredningar. Min erfarenhet av dessa utredningar är att de kan dra ut på tiden i flera år. Det gällde Sivert Carlssons utredning om oljebrott. Den utredningen skulle ha varit färdig till hösten. Miljöpartiet har faktiskt tagit initiativ till den utredningen. Nu har den fått förlängd tid - till nyår 1998. Tiden har inte förlängts till detta nyår utan ett helt år till. Det är förfärligt.
Herr talman! Självfallet måste man ta problemen på allvar. Jag vill peka på att det ändå är Sjöfartsverket som är det verk i landet som skall titta på de utredningar som Fiskeriverket och andra har gjort och lämna förslag. Såvitt jag förstår jobbar Sjöfartsverket nu med detta. Det har gjort att vi i Folkpartiet avvaktar Sjöfartsverkets förslag.
Herr talman! Under tiden blir vissa öar i Göteborgs skärgård kanske en fjärdedel mindre eftersom stranderosionen är så omfattande.
Herr talman! Jag skall vara mycket kort. Jag skall bara åberopa den utredning som Sjöfartsverket gör tillsammans med övriga sjöfartsverk i Norden. Jag har sammanställningen över miljöarbetet här, och där står det faktiskt att en första delredovisning skall komma omkring årsskiftet. Den är högaktuell och kommer i dagarna.

Herr talman! Jag vill säga några ord om motion T611, som är ett förslag att göra Sjöfartsinspektionen effektivare. Det finns all anledning att se över och förbättra landets sjöfartsinspektions möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Vi har under de senaste åren haft ett flertal allvarliga sjöolyckor som satt sjöfartssäkerheten i fokus. Ett exempel är Estonia. De svenska hamnarna trafikeras inte sällan av fartyg som på grund av ålder och uteblivet underhåll är i mycket dåligt skick. Det är därför viktigt att vi får en skärpt kontroll av samtliga fartyg som trafikerar våra farvatten. Den skärpta kontrollen måste till för att garantera sjösäkerheten och skyddet av människor, miljö och egendom. Det har framkommit att det behövs en märkbar förstärkning av fartygsinspektionens resurser. Ett tydligt exempel är Norrlandskusten, där det endast fanns två inspektörer när motionen skrevs. De hade ansvaret för ett område som utgör 58 % av Sveriges yta - hela området norr om Dalälven. I dag har de fått en förstärkning och de två har blivit tre, men samtidigt har arbetsbelastningen på inspektörerna ökat. Nu skall till exempel passagerarfartyg besiktas en gång om året mot tidigare vartannat år. Dessa inspektörer har ansvaret för tillsyn av sjöfarten längst Norrlandskusten samt på de stora inlandssjöarna, som också trafikeras av fartyg. Enligt uppgift färdas de under ett år ca 6 000 mil med bil för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. De förbrukar en avsevärd del av sin arbetstid bara till att förflytta sig inom detta stora område. De har beskrivit det som att de ibland använder mer tid till att åka bil än till att utföra sitt arbete. De kan därför knappast fylla det behov som finns av en effektiv inspektionsverksamhet. Enligt uppgift kommer EU:s regler - EU anpassningen - att mycket snart medföra stora förändringar som ytterligare belastar fartygsinspektörerna. Herr talman! I dag förekommer ett samarbete mellan Sjöfartsinspektionen och Kustbevakningen - ett samarbete som främst är utvecklat på Norrlandskusten, men som fungerar mindre bra på andra ställen i landet. Det är ett samarbete där Kustbevakningen med stöd av en av Sjöfartsverkets kungörelser utför vissa inspektioner. Det framgår av den information som vi erhållit att det finns ytterligare uppgifter inom områdena fartygssäkerhet, farligt gods och vattenförorening från fartyg som med fördel kan klaras av Kustbevakningen. Kustbevakningens geografiska täckning av kusten borde i detta sammanhang medföra en betydande effektivitetsvinst. Vi anser att regeringen bör se över möjligheterna att snarast utöka samarbetet mellan Sjöfartsinspektionen och Kustbevakningen i hela landet. En utredning skulle även som alternativ kunna undersöka om det skulle medföra en effektivitetsvinst att överföra Sjöfartsinspektionen till Kustbevakningen och därmed på ett bättre sätt utnyttja den gemensamma personalen. Inspektörerna skulle då med sin specialkompetens kunna leda inspektionsarbetet på distans och på ett naturligare sätt än i dag använda sig av sina kolleger i Kustbevakningen. Det skulle vara möjligt att genomföra ett större antal kontroller. Inspektörerna skulle i större utsträckning än i dag kunna ägna sig mer åt de mer komplicerade inspektionerna. Vi är övertygade om att väl inplanerade inspektioner kan genomföras av Kustbevakningens personal utan att dess ordinarie patrullverksamhet i alltför stor omfattning blir lidande. Herr talman! Även om vår motion inte fått stöd av en utskottsmajoritet hoppas jag att den sått ett frö som regeringen kan använda sig av. Jag står bakom reservation 19 men begär ingen omröstning.

Herr talman! Fördelen med att vara sist inför en votering är att man allteftersom kan få litet mer publik, och det kan ju vara trevligt. Våra skärgårdar har blivit ett eldorado för snabba fritidsmotorbåtar, framför allt stora, tunga, bullrande båtar med enorma svall efter sig. Samtidigt som de flesta inser att skärgårdens fauna och flora hänger intimt samman med hur vi människor beter oss och hur vi stör naturens möjligheter att fungera, finns sedan gammalt en idé om havets frihet, dvs. att vi människor har fritt fram till havs. Men med dagens kunskaper är det hög tid att omvärdera den idén. Förutom störningar bland sälar och fåglar, i barnkamrarna, de grunda havsvikarna där en stor del av fiskreproduktionen sker, stör vi människor också varandra. De som lever utmed kusten och har sin utkomst här men också de sommarboende turisterna får under framför allt semestertider stå ut med buller och svallvågor, mycket höga hastigheter och ibland hänsynslösa kappkörningar bland ungdomarna. Till sjöss finns inte sådana regler som vi har på land vad gäller motortransporter. Inga förarbevis krävs, ingen åldersgräns motsvarande mopedens 15 år, inga krav på förarens nykterhet ställs, och det gäller inga generella hastighetsgränser, förutom inne i hamnarna och i begränsade områden. Om vi vill bevara våra skärgårdar som rekreationsområden i samklang med den ytterst känsliga fauna och flora som har sin naturliga hemvist där måste vi begränsa vårt fria svängrum och vårt miljöstörande beteende och visa varsamhet och hänsyn. Tyvärr fungerar inte detta enbart med information vad gäller sjösäkerhet, allemansrätt och skyddsområden. Trafiken till sjöss och särskilt inomskärs ökar snabbt, och utefter kustens märkta leder skapas bullrande och svallande motorvägar med ständiga tillbud. Alla kan inte sjöreglerna, och eftersom det inte finns några krav på att man skall kunna dem är tillbuden ofta förekommande och onödiga. Ejderungar körs över, och häckande fåglar med bon sköljs bort från skären. Sälkutar skräms, och grunda bottnar rivs upp, för att inte tala om hur bullret från motorerna kan stressa djurlivet. Herr talman! Vad som krävs i och med den ökande användningen av motordrivna fritidsbåtar och därmed trängseln till sjöss är regler mer lika dem vi har på land. Därför bör det för det första finnas förarbevis för större motorer, med en lägsta åldersgräns för framförande av motordrivna båtar. Små barn kan ofta ses ensamma eller i grupp köra omkring i full fart med gummibåtar försedda med utombordsmotor. Det är livsfarligt och oansvarigt av föräldrarna, men inga regler förbjuder det. För det andra måste det införas hastighetsgränser inomskärs. De bör vara avpassade för områdets fauna och flora, bebyggelse, rekreationskaraktär och liknande. De höga hastigheterna hör inte hemma bland skär och kobbar, utmed vikar och badplatser. Utomskärs finns det bättre utrymme för dem som har bråttom. För det tredje måste ett oavvisligt krav för att få framföra båtar till sjöss vara nykterhet. Det finns ingen anledning att acceptera alkohol bland förare till sjöss, när det sedan länge är förbjudet på land. Detta är en avgörande säkerhetsfråga, herr talman. Därför anser jag att regeringen snarast bör utreda möjligheterna till skärpta regler, och jag yrkar därför bifall till min reservation nr 30. Jag vill i det här sammanhanget också yrka bifall till en folkpartistisk reservation, nämligen nr 37, som handlar om att spara Stockholms känsliga skärgård genom att förbättra infrastrukturen i hamnarna runt om.

Herr talman! Skatteutskottets majoritet har haft chansen att rätta till bristen i regeringens proposition angående avskaffande av sjömansskatten men har inte tagit denna chans. Vilket betyg skall man ge en regering som handlar på ett sådant sätt? Den lade förra året fram en proposition där det föreslogs att man skulle övergå från sjömansskatt till landbeskattning med kostnadsneutralitet för de berörda parterna. Man fick med sig de olika facken, Redareföreningen, Sjöfartsforum osv., som trodde att propositionen innebar kostnadsneutralitet. Det är klart att regeringens proposition måste ges underkänt betyg. Man har fört näringen och facket bakom ljuset. Herr talman! Jag beklagar detta och yrkar bifall till den gemensamma reservationen från Moderaterna,

Herr talman! Eftersom sakdebatten i detta ärende fördes i kammaren i förra veckan och ingenting nytt har framkommit i ärendet, hänvisar jag till de besked som Sverre Palm gav i den debatten och till de besked som Håkan Strömberg har givit i dagens debatt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Det verkar som om regeringen är fast besluten att till varje pris spoliera villkoren för sjöfarten. Europasjöfarten har under de senaste 20 åren utsatts för hård konkurrens av fartyg från låglöneländer. Nu har EU, som vi alla vet, öppnat stora möjligheter för sina medlemsländer att reducera skatter och avgifter. En sådan utveckling har redan inletts av Storbritannien väntas fortsätta. Sverige är att betrakta som en ö, och vi är väldigt beroende av våra fartyg för export och miljömässigt. Vi har en mycket bra fartygsutveckling, stor driftkunnighet och väldigt god arbetsorganisation ombord. Utbildningen har delvis genomförts på branschens och elevernas bekostnad. Det vore väldigt angeläget att detta dråpslag nu inte utdelades mot sjöfarten. Vi vet att detta ytterligare skulle försvåra konkurrenssituationen. Om sjöbefälen försöker kompensera sig för den förlust som de lider när sjömansskatten avskaffas och om redarna inte kan möta deras krav på löneförhöjningar, kommer det att få konsekvenser. Norge ligger redan i startgroparna för att dra till sig kompetent befäl. Ett alternativ kan också vara utflaggning av fartyg. Den svenska regeringen tycks inte inse att det borde ligga i landets intresse att skapa rimliga konkurrensvillkor för en viktig näring och att inte riskera att landet förlorar den kompetens som det har tagit så lång tid att bygga upp. Det skulle ha funnits tid att ändra det tidigare beslutet, om bara viljan hade funnits. Om inte skatteministern begriper det här, borde socialdemokraterna i utskottet ha kunnat upplysa honom. Andra länder ser om sitt hus och värnar om sin sjöfartsnäring. Sjömansskatten borde ha fått vara kvar. I andra hand borde man ha skjutit upp starten för ikraftträdandet. Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka för den varma luciamorgonen som vi bjöds på här. Det värmer en sådan sprucken röst som min. Medan rösten ännu håller tänker jag faktiskt yrka på en gång i stället för på slutet. Jag har för avsikt att yrka bifall till reservation nr 1 under mom. 1. Därefter tänker jag litet kort tala om hur vi moderater vill göra skolan om möjligt ännu bättre och till slut kommentera betänkandet i sak. Betydelsen av kunskap och kompetens ökar. Utgångsläget för Sverige när det gäller utbildningsnivåer och resultat varierar. Många elever lämnar i dag grundskolan med otillräckliga kunskaper i de mest centrala ämnena. Det får aldrig accepteras, och kraven på att eleverna i grundskolan når målen måste stärkas. Skolornas möjligheter att använda skriftliga omdömen och betyg för utvärdering och som pedagogiska hjälpmedel skall öka. Nationella betyg behövs i skolan, betygen måste ges tidigare än i dag och antalet betygssteg måste öka. Ingen elev, fru skolminister, skall behöva lämna grundskolan utan goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Utöver extrainsatser för stöd till de elever som behöver det, måste skolorna ge den tid som var och en behöver. Vi föreslår ett kvalitetsinstitut för utvärdering och uppföljning av verksamheten. Staten skall ta ett grundläggande ansvar för finansieringen av skolan. En nationell skolpeng kan garantera såväl valfrihet som likvärdighet. Vi vill sänka den allmänna skolstartsåldern till sex år för att bättre kunna ta vara på de yngre barnens vilja och förmåga att lära. Individuell skolstart bör alltså prövas. Möjligheter att tillsammans med skolan arbeta med personliga scheman och flexibel arbetstid är andra inslag som sätter eleven i centrum. Därför är även ett aktivt val av skola viktigt - rätten att faktiskt välja skola. Vi vill vidga skolornas möjligheter att lägga ut undervisningen på entreprenad för att skolan skall kunna ta till sig kunskaper som saknas och för att stimulera ändrade arbetsformer. Modern informationsteknik måste introduceras på bred front i skolan, och senast vid utgången av år 2000 bör alla Sveriges skolor kunna vara anknutna till Internet för att användas som hjälpmedel fullt ut i undervisningen. Goda lärarinsatser skall naturligtvis belönas. Det behövs lärare med olika utbildningsbakgrund och yrkeserfarenheter i skolan. Därför vill vi införa lärarcertifikat och modernisera lärarutbildningen. Lärarutbildningen måste ha flera ingångar så att det är intressant att skaffa sig lärarutbildning. I det betänkande som vi nu skall behandla tas vitt skilda frågor upp, t.ex. att införa en ny skolform; förskoleklass, att öka antalet timmar i slöjd och idrott på bekostnad av antalet timmar för det egna valet för eleverna, att kommunen skall ta hand om tillståndsgivning för bl.a. enskild förskoleklass och att kommunerna inte skall få ta ut skolmåltidsavgifter. Låt mig först citera det som regeringen skriver i propositionen: "Särskilt angeläget är att stärka och utveckla grundskolans inre arbete för att kunna möta alla elever utifrån deras skilda förutsättningar och behov. Alla har rätt till en god grundläggande utbildning. En god start i livet ger förutsättningar för individen att fortsätta utvecklas och lära." De här meningarna ställer vi moderater oss till fullo bakom, men jag undrar egentligen om regeringen själv gör det. Man skall möta elever utifrån deras skilda förutsättningar och behov. Varför skall man då skapa en mellanform, en förskoleklass? Varför inte ha en flexibelt och individuellt anpassad skolstart vid sex år? Om eleverna är så viktiga och skall stärkas, varför tas då timmar bort från timplanen för deras egna val? Dessa timmar kan de själva behöva ha för att påverka efter eget intresse och eget behov. Jag skall nu gå in på den del som handlar om just den nya skolformen förskoleklass. Herr talman! Jag är inte bara riksdagsledamot, jag är även mamma. Min son Viktor som är sex år har börjat i skolan. Nej förresten, det heter sexårsverksamhet. Men han går i skolans lokaler och för honom är det skola. Till andra som frågar säger jag att han går i skolan, eftersom de vet vad det är. Min dotter Anna går på dagis. Till hösten skall hon börja i sexårsverksamheten, dvs. flytta till skolan. Fast egentligen skall hon vara kvar på dagis ett år till om hon skall gå med sin årskull. De flesta föräldrar och barn vet att barnomsorg är en sak och skolan en annan. Att integrera dessa verksamheter med varandra för att lättare kunna möta barnens totala behov fungerar i dag väl på många håll. Det är bra, och på den punkten råder det säkert inga politiska motsättningar, inte ens en gång mellan mig och skolministern. Därför anser vi att det är ett onödigt steg att nu formalisera en mellanform, en förskoleklass. Vi moderater vill i stället sänka åldern för skolstart till sex år. De barn som inte är mogna kan vänta. Det är en trygghet såväl för mig som förälder som för Anna och Det är viktigt att elever tar eget ansvar. Regeringen säger att den lokala timplanen skall ändras. Man vill nämligen inte låta den vara styrande. Men många skolor arbetar utifrån detta synsätt och utnyttjar i dag möjligheten att använda timmar till skolans val för att profilera vissa ämnen och karaktärer. Det kan gälla allt från miljö till Europaskola. Varför väljer man då att peta i timplanen? En olycka kommer ju sällan ensam. Nu tar man dessutom tid från elevens egna val. Det är viktigt att elever tar eget ansvar. Vi vill ge dem möjlighet att få göra det. Syftet med elevens val är att låta varje elev själv ta ansvar för vidgade studier i något eller några ämnen som skolan faktiskt undervisar i. Vi anser att elevens val i timplanen är ett uttryck för att skolan skall respektera och ha tilltro till elevens egen förmåga att ta ansvar i skolarbetet. Det tycker uppenbarligen inte regeringen är bra. Vi avvisar förslagen att reducera timmarna från elevens fria val. I stället föreslår vi att grundskolans timplan avskaffas. Herr talman! När det gäller förskoleklasser i fristående skolor tror jag nog att regeringen glömde ett steg. Eller var det så att man avsiktligt försökte undergräva deras framväxt? Hur som helst uppmärksammade vi det här i vår motion, och utskottet i sin helhet blev också enigt och gjorde en ändring. Nu står utskottet enigt när det gäller frågan om att enskilda förskoleklasser skall ges tillstånd på samma grund som i dag gäller för övrig grundskoleverksamhet, även om vi helst hade sett att det hade skett på de villkor som gällde tidigare för tillståndsgivningen. Jag hoppas att också skolministern även inser det här. Sedan är det viktigt att övergångsreglerna ses över. Förskoleklasser som skall ha möjlighet att i fri enskild regi starta till hösten 1998 skulle egentligen ha lämnat in sin ansökan den 1 april i år, ett datum som redan är passerat. Det här är utskottet överens om. Mobbning är ett såpass viktigt område, herr talman, att man skulle kunna ägna en hel debatt åt det. Nu gör jag inte det, för min röst är på väg att vika. Men låt mig säga att mobbning är något som vi inte accepterar. Det är bra att lagtexten ytterligare skärps. Det finns en sak som jag avslutningsvis vill ta upp, herr talman, och det är en fråga i betänkandet som egentligen inte hör hemma här i kammaren. Det är förslaget att införa ett förbud mot att kommuner skall få ta ut skolmåltidsavgifter. Den frågan anser vi hör hemma vid köksbordet, i hem, skola och kommun gemensamt.

Herr talman! Sex och sjuåringarna som nu har börjat i skolan kommer att gå i pension på 2060-talet. Det är ganska långt fram och det gäller att ha ett långt perspektiv i de här frågorna. En bra utbildning är avgörande för att våra barn och ungdomar skall kunna färdas väl genom kunskapssamhället. Den som bara har grundskoleutbildning löper ungefär dubbelt så stor risk att bli arbetslös jämfört med den som har en avslutad gymnasieutbildning. Den som bara har gymnasieutbildning löper i sin tur dubbelt så stor risk att bli arbetslös jämfört med den som har avslutat högskolestudier. Därför är det så viktigt att vi nu ser till att alla lyckas i skolan. Jag vill med några penseldrag beskriva hur Centerpartiet vill forma 2000-talets skola. Vi vill helt lämna det gamla industrisamhällets centralstyrda skola och i stället skapa det nya kunskapssamhällets lokalt utformade skola. Tillsammans måste vi lyfta skolan och mobilisera stora delar av samhället för en bättre skola. Lärare, föräldrar, barn, ungdomar, övrig skolpersonal, politiker, fritidsledare - alla behöver göra insatser. Centerpartiet föreslår inför 2000-talet ett övergripande kontrakt för kunskap i skolan byggt på principen att ingen skall behöva lämna grundskolan utan godkända betyg. Vi ser att det kan utformas som ett ömsesidigt åtagande för å ena sidan stat, kommun och skola, å andra sidan föräldrar. Åtagande för stat, kommun och skola skall inriktas på att - släppa loss lokal utvecklingskraft och lokal flexibilitet - ta vara på olika begåvningar hos skolans elever - ge lärarna bättre möjligheter att verka professionellt i skolan - skapa trygghet och en god inre och yttre miljö i skolan. Åtagande för föräldrar skall inriktas på att - läsa läxor med barnen och skapa ett gott stöd för deras lärande - medverka i skolan när det gäller föräldrainflytande och motverka våld och mobbning. Målet skall vara att alla skall kunna sluta grundskolan med godkända kunskaper. Kontraktets inriktning skall också vara att säkerställa att skolorna erbjuder specialundervisning för de elever som riskerar att inte uppnå godkänd nivå och att se till att undervisningsgrupperna inte blir större än att varje enskild elev kan få den hjälp som hon eller han behöver. Vi tror också att det är viktigt att man får ordentlig information om elevens kunskaper som hjälp i skolarbetet. Det anser vi att man måste ge i tid. Den grundläggande kontaktformen mellan hem och skola skall vara muntlig information genom utvecklingssamtal. Men det skall också ges en obligatorisk skriftlig information från årskurs fem, och från höstterminen i årskurs sju bör betyg ges. Centerpartiet anser att detta i några penseldrag beskrivna övergripande kontrakt för kunskap i skolan skall ligga till grund för arbetet med skolans fortsatta utveckling. Herr talman! Jag tänker nu litet kort beröra en del av regeringens förslag gällande förskoleklasser och mobbning. Centerpartiet har i debatten om flexibel skolstart framhållit behovet av en tioårig grundskola med gemensam skolstart för alla sexåringar. Huvudsyftet har varit en ambitionshöjning för skolan. Dessutom kan en tidigare skolstart ses som en möjlighet att ge varje barn den tid det behöver för att lära och utvecklas. Vi ser nu att en tioårig grundskola är på väg att växa fram. Vi har gjort den bedömningen att man kan se regeringens förslag om förskoleklasser som ett steg i denna riktning. Med vår vision av en skola inför 2000-talet vill vi också gå ett steg vidare. Skolan måste utgå från varje individs egna förutsättningar att få en bra utbildning. Det handlar om att se en helhet för den enskilde eleven, som tar hänsyn till att elever behöver olika lång tid på sig för att bli godkända. Vissa kommer att gå snabbare fram medan andra ges möjlighet att ta längre tid på sig. Det kan alltså ta olika många år för olika elever att gå igenom grundskolan. Det viktiga är att skolans åtagande inte skall upphöra innan eleven är godkänd. När det gäller förskoleklasser i enskild verksamhet framförde Centerpartiet och även andra partier, som vi har hört, motionskrav om att reglerna för fristående förskoleklasser skall utformas på motsvarande sätt som för fristående grundskolor. Vi konstaterar med glädje utskottets tillkännagivande med anledning av dessa motioner. För Centerpartiet är det en självklarhet att Skolverket och inte enskilda kommuner skall vara myndighetsutövande för fristående förskoleklasser. Skolan har ett stort ansvar för att ta vara på all begåvning. Vi brukar ibland säga att hela eleven skall gå i skolan, inte bara huvudet. Vissa elever lär sig lättare och mer genom att arbeta praktiskt medan andra lär sig genom att teoretiskt studera något. Vi anser inte att synsättet att vissa elever inte kan lära sig är acceptabelt. I princip alla barn kan tillgodogöra sig undervisning och införskaffa baskunskaper. Centerpartiet har, för att stödja elevernas allsidiga utveckling, under en längre tid argumenterat för vikten av att ge idrott och slöjd större vikt på skolschemat. Detta arbete har nu lett till framgång när regeringen föreslår ökad tid på timplanen för dessa ämnen. Vi välkomnar detta och stödjer förslaget. Skolan skall inte vara en värdeneutral plats, och den får aldrig acceptera mobbning, våld och rasism inom sina väggar. Skolan skall vara bärare av moraliska värden som tolerans, respekt för alla människors lika värde och rättigheter och insikt om vars och ens personliga ansvar. Då kan skolan ge den unga människan en beredskap att som vuxen ta ansvar för samhällets utveckling. Det är väldigt viktigt att barn känner sig trygga i skolan. Det är en självklar rättighet för barn att slippa mobbas, och det är vårt ansvar att barn ges den rättigheten. Detta är jätteviktigt också med tanke på att vi i Sverige har och skall ha skolplikt. Det innebär i praktiken att barnen måste infinna sig i skolan oavsett hur de upplever miljön där. Vi måste ta krafttag mot mobbningen. Vi vet att det i dag finns ungefär 100 000 barn som är utsatta för mobbning. Det är ungefär lika många som för tio år sedan. Regeringen föreslår att skollagens portalparagraf skall ändras så, att det tydligt framgår att den som verkar inom skolan är skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Det är bra, men Centerpartiet anser att man skall gå ännu ett stycke längre för att lagen skall bli tillräckligt uppfordrande. Vi anser att det dessutom av skollagen klart skall framgå att lärare och övrig personal som upptäcker mobbning skall ha en skyldighet att rapportera detta till rektor. Detta föreslog också barnombudsmannen i den rapport som lämnades i april 1997. Jag vill fråga statsrådet Ylva Johansson av vilket skäl regeringen inte för in rapporteringsskyldighet i skollagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7 vid betänkandet UbU5.

Herr talman! Det börjar ju nu närma sig jul, och jag har med anledning av detta skrivit en liten önskelista till statsrådet Ylva Johansson och socialdemokraterna i övrigt. Önskelistan skulle ha kunnat bli väldigt lång, om jag hade sett till alla de beslut som vi i Folkpartiet tycker borde fattas på det här skolområdet. Jag lärde mig dock ganska tidigt i livet att man inte kan skriva en så lång önskelista. Dels måste man ju ha varit snäll för att få önskningarna uppfyllda, dels kan man inte få hur mycket som helst. Jag begränsar mig därför till några punkter. Den första punkten på önskelistan gäller något som jag tror att många känner för. Snälla Ylva Johansson! Försök se till att ingen lämnar skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna! Det är fundamentalt i allt det som vi sysslar med och i alla de frågor som vi pratar om i anslutning till skolan eller i kampen på skolans ansvarsområde. Så länge vi inte har en skola som lyckas med att alla barn när de lämnar skolan har de här grundläggande kunskaperna kan vi inte säga att vi har en skola som fungerar bra. Jag inser att det inte finns några enkla knep eller lätta grepp för att göra detta, men det vara vår första, bästa och största ambition. Vilken framtid ger vi de barn som lämnar skolan utan att ha de här kunskaperna? Hur skall de kunna tillägna sig kunskaper i utbildningssystemet framöver - i gymnasiet och kanske högre upp - om de inte behärskar det grundläggande: att kunna läsa en text och förstå dess innehåll, att kunna uttrycka sig i skrift och att kunna räkna? Detta är ett oerhört stort ämne. Vad betyder det för demokratin när en stor del av befolkningen inte kan ta till sig information, inte kan läsa en tidning osv., och vilken chans ger vi de här barnen på arbetsmarknaden med de krav som finns i dag? En konkret sak som man skulle kunna göra och som jag tror är oerhört viktig för att ge de här barnen en chans är att se till att det finns resurspersoner ute på våra skolor, så att de barn som verkligen behöver det får stöd och specialhjälp. I dag pratas det i debatten mycket om att klasserna är för stora och om att vi behöver fler lärare, och det är i sig sant. Jag tycker dock att om valet står mellan att göra klasserna mindre eller att använda den extra lärarresursen till speciallärarinsatser, skulle jag välja det senare. Jag tycker att det är viktigt att de barn som har speciella behov får stöd och hjälp i första hand. Detta var min första önskan. Jag önskar för det andra att grundskolan görs tioårig och obligatorisk. Vi har från Folkpartiets sida tyckt att införandet av de nya förskoleklasserna är ett steg i rätt riktning. Jag delar helt den uppfattning som Marie Wilén från Centerpartiet tidigare redogjorde för. Vi skall inte gnälla över den här åtgärden, eftersom den är väldigt bra. Det är dock väldigt svårt att förstå att regeringen inte tar steget fullt ut när den nu har tagit ett steg mot något som skulle kunna vara en tioårig obligatorisk grundskola. Min önskan är alltså att man skulle återkomma med ett sådant förslag. Det skulle i varje fall vara väldigt intressant att höra hur Ylva Johansson ser på detta i framtiden. Kan vi förvänta oss att detta kan komma så småningom, eller är det en helt förkastlig idé? Jag tycker till skillnad mot företrädare för andra partier att det är viktigt att grundskolan är obligatorisk. Det finns i dag barn som inte genomgår sexårsverksamhet och som inte deltar i förskoleklasserna, men det är viktigt att barnen faktiskt gör detta. Vi skall ha en skola för alla. Alla behöver de grundläggande kunskaperna, och ju tidigare man börjar, desto bättre är det. Därför tycker jag att det är viktigt att grundskolan skall vara tioårig och obligatorisk. Jag tycker för det tredje att vi måste sätta till alla klutar för att utveckla förskolan så att barnen tidigare får börja sitt lärande. Jag har talat om detta i flera tidigare debatter. Vi vet att barn har en enorm förmåga att ta till sig ny kunskap. De har framför allt väldigt tidigt en lust att lära sig. Vi skulle kanske redan i treårsåldern kunna ge barnen mycket bättre chanser till lärande och utveckling. Det skulle vara en väldigt god grund för att barnen skall kunna lyckas bättre längre fram i skolsystemet. Förutsättningarna för hur det skall gå i det framtida utbildningslivet grundläggs ju mycket tidigt. Förskolan är på många håll i Sverige i dag väldigt välutvecklad och har väldigt goda pedagogiska modeller. Jag tycker att det vore viktigt att förskolan fanns överallt och att fler barn skulle få möjlighet att utnyttja sin lust och förmåga att lära mycket tidigare än i dag. För det fjärde vill jag ta upp en av de kanske allvarligaste punkterna i de betänkanden som vi nu behandlar, nämligen det som vi kallar mobbning. Det handlar om att ingen skall behöva gå till skolan och vara rädd. Ingen skall behöva känna ängslan över vad skoldagen kan komma att innebära i form av trakasserier och gliringar och över att inte få vara med och leka med de andra barnen. Sådana grundläggande krav bör ställas inte bara i skolan utan i vårt samhälle över huvud taget. Skolan är dock en politiskt skapad verksamhet och vår största arbetsplats, och det gäller här krav som inte får urvattnas. Alla barn skall kunna gå till skolan utan att känna rädsla. Jag tror att man för att uppnå detta måste ha väldigt tydliga ansvarsroller. Vi har skrivit i en reservation från Folkpartiet att vi tycker att det skall finnas en skyldighet för lärare och övrig personal i skolan att alltid rapportera till rektor när man ser att det förekommer mobbning och annat. Jag tror att det är oerhört viktigt att det finns den här tydligheten i ansvarsfrågan. Annars blir det bara ett fromt tal om att man borde göra någonting åt mobbning. Det skall vara ett lagbrott att blunda inför det som sker i skolan som inte är bra. För det femte måste vi göra allt vi kan för att stärka lärarna i deras roll. Det finns en viss likhet mellan politik och att vara lärare, och det är att alla har synpunkter. Alla har gått i skolan, och alla har synpunkter på hur skolan borde vara. Jag tycker att lärarna i dag får ta för mycket av ansvaret för de brister som i dag finns i skolan. Det är inte lärarnas fel att det ser ut som det gör i dag i svensk skola. Men det är lärarna som fortfarande är nyckeln till hur vi skall kunna ta oss ur situationen, utveckla skolan och göra den bättre. Statusen för lärarna är någonting som vi i politiken borde vara väldigt tydliga att markera och stödja. Man behöver inte besöka många skolor i dag för att inse att lärarna går på knäna. Många säger: Det är väl okej att vara lärare. Om jag fick vara lärare vore det väl bra. Men jag får vara extramamma och extrapappa därför att det kommer barn till skolan som inte har en grundläggande trygghet med sig hemifrån. Det kan vara stökigt, brist på ordning och annat. Lärarna får inte tid och möjlighet att vara den lärare och handledare som de är utbildade att vara. Det handlar om många saker för att stärka lärarna. Det gäller att ge dem bättre utvecklingsmöjligheter och bättre karriärmöjligheter. Inom parentes kan också sägas att vi borde få fler män till lågstadiet, förskolan och annat. Jag tror att det är oerhört viktigt för de unga pojkarna att också kunna möta män i skolan. Vi måste också påverka lönerna. Jag inser att det inte riktigt är en politisk fråga. Men jag hoppas ändå att vi skall kunna få en löneutveckling för lärarna som ändå gör att de får rimligt betalt för den insats de gör. Läraryrket borde rimligtvis vara ett av de finaste yrken man kan ha i vårt samhälle. Så är det inte i dag. Det måste vi försöka att förändra. Varför är dessa fem punkter så viktiga? Det är för att skolan är det kraftfullaste verktyg vi har i samhället för att ge alla människor en likvärdig chans och en likvärdig start i livet. På det sättet är skolan viktigare än många andra områden. Det är vårt ansvar och vår skyldighet som politiker och beslutsfattare att se till att skolan går före många andra områden och att vi ger barnen en chans att få ett rikare liv genom kunskap. Jag vill för Folkpartiets del yrka bifall till det som står i reservation 3 i våra yrkanden beträffande mom.

Herr talman! Vänsterpartiet stöder i stort regeringens proposition. Men vi har i vår motion föreslagit några tillägg på ett antal områden som vi tycker är väsentliga. Vi ser propositionen och förslagen som ett första steg till en tioårig grundskola, eller som vi hellre skulle vilja kalla det: en sammanhållen trettonårig ungdomsskola. Det är bra att regeringen nu i första steget prioriterar innehållet före formen. När det gäller innehållet vill jag markera att Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att den pedagogiska verksamheten inom skola och barnomsorg ses som en helhet och att förskolepedagogiken kommer in i skolan så att den kan bidra till att utveckla arbetsformerna där. Jag vill också här passa på att uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet har tillgodosett Vänsterpartiets krav att förutom mobbning och rasistiska beteenden även införa trakasserier på grund av kön i regleringen i skollagen, dvs. det som i vardagligt språk kallas sexuella trakasserier. Vi är också mycket nöjda med att det förslag som Vänsterpartiet tidigare lagt fram om avgiftsfria skolmåltider i grundskolan nu genomförs. Vår förhoppning är att regeringen nu låter det följas av ett förbud att ta ut avgifter även för skolmåltiderna i gymnasieskolan. Visserligen är gymnasieskolan formellt sett frivillig, men i praktiken kan man säga att den är obligatorisk, eftersom 98 % av ungdomarna går vidare till gymnasieskolan. Catharina Elmsäter-Svärd tog upp frågan om skolmåltiderna. För en ensamförälder med kanske två eller tre barn kan minsta avgiftshöjning ha en dramatisk betydelse för eknomin. Principiella utgångspunkter för våra ställningstaganden när vi har funderat kring propositionen har varit följande. Först och främst har alla barn rätt till en god omvårdnad och utbildning. Barnomsorg och skola skall prioriteras även i tider av nedskärningar. En god barnomsorg och en bra utbildning är viktiga förutsättningar för en positiv utveckling på det personliga planet men också på den samhälleliga nivån. Barnomsorgens och skolans utveckling är ett gemensamt samhällsansvar. Utifrån dessa utgångspunkter vill jag börja med att kommentera avgifterna för barnomsorgen. De senaste årens kraftiga besparingar inom den kommunala barnomsorgen har bl.a. genomförts med hjälp av förändrade avgifter. Avgiftsnivåerna har höjts, och taxornas konstruktion har förändrats. Samtidigt har också barnfamiljernas ekonomi försämrats. Risken för att familjer av ekonomiska skäl avstår från barnomsorg som skulle kunna vara värdefull för barnet har därmed ökat. Kommunerna skiljer sig mycket åt i dessa fall. Andelen av en familjs disponibla inkomst som går till barnomsorg kan för samma typ av familj variera mellan 2 % och 20 %. Det rör sig om summor på 25 000 50 000 kr. Vi menar att det är oerhört viktigt att noggrant studera utvecklingen på detta område. Särskilt angeläget är att bevaka hur invandrarfamiljernas möjligheter att använda sig av barnomsorg ser ut i dag. Jag tror tyvärr också att man i dag kan ifrågasätta om samtliga kommuner klarar av de kvalitetskrav som 13 § socialtjänstlagen ställer på barnomsorgen. Det finns en gräns för hur stora besparingar man kan göra utan att den generella nivån sjunker så mycket att det enskilda barnets bästa inte tillgodoses. En försämring av den generella kvaliteten drabbar hårdast de barn som mer än andra är beroende av en god barnomsorg. Hit hör barnen med behov av särskilt stöd, invandrarbarnen och de allra yngsta barnen. Vänsterpartiet har i tidigare motioner pekat på behovet av psykologer inom barnomsorgen, inte minst som stöd till personalen. Vi har också föreslagit att skolhälsovården skall kvalitetssäkras och att skollagen skall ändras så att det klart framgår att skolhälsovården skall innefatta både skolspykolog och skolkurator. Det är inte minst viktigt med tanke på larmrapporterna om de långa köerna som nu har kommit från barn och ungdomsspsykiatriska kliniker. Vi vet i dag att antalet barn och ungdomar som uppsöker den barn och ungdomspsykiatriska vården generellt har ökat i landet med ca 30 % under en kort tid. I vissa kommuner är ökningen uppemot 80 %. År Det var en god tanke. Men kommunernas minskade ekonomiska utrymme har lett till att alltfler kommuner har infört regler som begränsar barnens rätt till barnomsorgsplats när någon av föräldrarna saknar arbete. Det visar Socialstyrelsens uppföljningar av de nya lagbestämmelserna år 1995 och 1996. Våren 1996 hade 80 % av kommunerna särskilda regler som trädde i kraft när en av föräldrarna blev arbetslös eller barnet fick ett syskon. Sammantaget innebär reglerna att barnen förr eller senare förlorade platsen i 122 av landets 288 kommuner när föräldrarna förlorade jobbet. Uppmärksammas bör att de barn som står utanför barnomsorgen har mycket svårt att få en plats när någon av föräldrarna saknar arbete. Endast var tionde kommun hade våren 1996 regler som gjorde det möjligt för barn till arbetslösa att få en barnomsorgsplats. Även reglerna för barnomsorgsplats när barnet fått ett litet syskon har skärpts betydligt mellan åren 1995 Här vill jag påminna om stadgarna i barnkonventionens artikel 3. Det står så här: I alla beslut som rör barnet skall barnets bästa sättas i främsta rummet. Det tolkar jag som att man skall göra en individuell bedömning i varje enskilt fall. Fastställda regler som på ett generellt sett begränsar barnets rätt till barnomsorgsplats när en förälder saknar jobb står alltså inte i överensstämmelse med barnkonventionens anda och inte heller med socialtjänstlagen. I Socialstyrelsens allmänna råd betonas också att barnets behov av plats bör bedömas från fall till fall. Inte minst är detta viktigt för invandrarbarnen, säger Socialstyrelsen. För dessa barn är detta speciellt betydelsefullt. Det är nämligen under förskoletiden som man lägger grunden för tvåspråkigheten och grunden för att senare kunna utveckla ett rikt språk som också underlättar läsinlärningen när man kommer till skolan. Vi i Vänsterpartiet menar att kommunerna tolkar barnomsorgslagstiftningen olika och ibland på ett mycket snävt sätt. Intentionerna med lagen var helt annorlunda. I propositionen från 1993/94 kan man läsa: Det bör inte uppställas något krav på att föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar för att plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnomsorgen skall erbjudas. Barnets eget behov kan också föranleda skyldighet för kommunerna att erbjuda barnet plats inom förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg. Denna uppfattning delar vi i Vänsterpartiet. Ur barnets synvinkel är det helt ovidkommande om en förälder arbetar eller studerar. Det är barnets rätt till ett eget rikt liv, utveckling och utbildning som måste betonas och därför är det barnets behov som skall vara det styrande. Vi anser därför att kommunernas skyldighet att tillhandahålla barnomsorg bör skärpas ytterligare. I den nuvarande lagtexten står att barnomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets behov. Vi anser att "föräldrarnas förvärvsarbete eller studier" bör strykas och att lagtexten i stället bör lyda enligt följande: " - skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till barnets eget behov." Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 5 under moment 11 och 12 i betänkandet UbU5.

Herr talman! Det är viktigt att barn äter. Sedan 40 talet har kommunerna runt om i Sverige varje dag serverat vällagad mat så att skolbarnen skall få kraft att orka med skoldagen. Ingen kommun tar i dag ut avgift i grundskolan. Britt-Marie Danestig och regeringen slår faktiskt in öppna dörrar. Kommuner, hem och skola har kompetens att själva organisera formerna för hur detta skall ske och även finansieringen av det hela.
Herr talman! Det är skönt att vi är överens om att skolmåltiden är en oerhört viktig del av barnens tillvaro i skolan, Catharina Elmsäter-Svärd. Den är också en förutsättning för att barnen skall kunna följa undervisningen på det sättet som vi säkert båda vill att de skall göra. Vi i Vänsterpartiet tycker att detta är bra. Vi vet nämligen att kommunerna har en kärv ekonomi, och eftersom grundskolan inte är en frivillig skolform skulle det vara ett avsteg från principen om en avgiftsfri utbildning om någon kommun fick för sig att införa avgifter där. Men vi tycker att man skall gå steget längre och även tänka på gymnasieskolans elever. Eftersom det har kommit många avgiftshöjningar i kommunerna är det tungt för många familjer i dag. Detta gäller särskilt de ensamstående föräldrarna med barn. I en av Socialstyrelsens undersökningar, där man har tittat på hur ensamföräldrarna klarar sig framgår att en ensamstående tvåbarnsförälder med en bruttoinkomst på ca 13 200 kr i månaden och barnen på daghem i 90 % av kommunerna får en konsumtionsnivå som ligger under socialbidragsnormen. Detta är alltså väldigt vanligt. Ensamföräldrarna har i dag en oerhört kärv ekonomi. Alla avgifter får dramatiska konsekvenser för dem.
Herr talman! Britt-Marie Danestig redovisar tydligt hur pass olika partierna kan se på saker och ting. Vänsterpartiet förespråkar ett ajande-bajande pekfingersystem. Jag tror att kommunerna som sedan 40 talet har klarat av att organisera och finansiera detta har kompetens att göra det även i fortsättningen. Jag kan hålla med Britt-Marie Danestig om att ensamstående och barnfamiljer inte har det lätt i dag. Men det finns andra faktorer som är väsentligt mer avgörande än just skolmåltidsavgifter. Det gäller hur de skall ha råd att leva över huvud taget på den lön de får. Det handlar om andra åtgärder som rör andra områden, nämligen rejäla skattesänkningar.
Herr talman! Jag hade nästan förväntat mig att Catharina Elmsäter-Svärd skulle komma till frågan om skattesänkningarna. Jag kan tala om att det inte finns något klart samband mellan disponibel inkomst och storleken på kommunalskatten för de här familjerna eller andra familjer i kommunerna. Men det finns ett klart samband. Det är nämligen så, enligt den undersökning som jag refererade, att kommuner där många ensamstående typfamiljer har mycket kvar ofta är kommuner med låga avgifter för ensamstående, skatt kring eller över genomsnittet och en socialdemokratisk-vänsterpartistisk majoritet. Kommuner där många sammanboende familjer har mycket kvar har låga avgifter för samboende, borgerlig majoritet och en skattenivå under genomsnittet. På det sättet finns alltså ett visst samband. Vi vet att moderaterna vill höja avgifterna och sänka skatterna. Detta drabbar i första hand låginkomsttagarna.

Herr talman! Regeringen har föreslagit att de övergripande bestämmelserna för barnomsorgen och skolan skall flyttas från socialtjänstlagen till skollagen. Barnomsorgen skall få sin egen läroplan, inordnas i skolväsendet och integreras med grundskolan. Därmed skulle ytterligare en byggsten vara på plats i den organisation som skall utgöra basen för det livslånga lärandet. Detta är det kanske viktigaste inslaget i de propositioner som vi skall behandla här i dag. Grundskolan och gymnasieskolan har fortfarande stora svårigheter, främst beroende på för låga anslag som har kommit som en följd av den ekonomiska politiken under en följd av år. Nedskärningarna i kommunernas anslag har lett till betydande svårigheter i skolan. Gymnasiet lider dessutom av sviterna efter en alltför hastigt genomförd gymnasiereform. Det är mot denna bakgrund förståeligt att regeringens förslag utöver förslaget om reformer av barnomsorgen huvudsakligen handlar om åtgärder för att rätta till uppkomna brister. Problemen har till en viss del orsakats av tidigare skolpolitiska beslut, men framför allt är de resultatet av den ekonomiska politiken. Nedskärningarna har lett till att barn med speciella behov inte har fått det stöd som de enligt skollagen har rätt att få. Det kanske största problemet i sammanhanget är att den relativt stora grupp elever som behöver extra stöd för att lära sig läsa och skriva, elever med specifika läs och skrivsvårigheter, inte får tillräckligt stöd. Effekterna kan vara förödande för de här eleverna och för deras möjligheter att följa undervisningen i övriga ämnen. Risken är stor att de slås ut på ett tidigt stadium i skolan. De får en mycket dålig start. Problemet har uppmärksammats i årets budget. De fyra miljarder som regeringen tillskjuter som en förstärkning till kommunerna öronmärks visserligen inte, men de här barnen uppmärksammas speciellt i regeringens skrivningar om resurstillskottets användning. Miljöpartiet har i sin budget anslagit särskilda medel för insatser för dessa elever i form av speciallärare, utbildning av alla lärare i dyslexi, hjälpmedel osv. Dessutom har Miljöpartiet gjort bedömningen att det kommunala bidraget generellt måste höjas mer än vad regeringen har föreslagit. Kommunerna kan inte klara sin uppgift med de resurser som de får i årets budget. Med vårt budgetförslag hade situationen blivit märkbart bättre. Förekomsten av mobbning i en skola är ett tecken på att skolan inte fungerar bra. Miljöpartiet har sedan mandatperiodens början krävt lagstiftning i vilken kravet på effektiva åtgärder mot mobbning slås fast. I år kom äntligen detta förslag från regeringen, vilket vi självfallet stöder. Vår motion om mobbning avser vilka skrivningar som bör införas i läroplanerna i anslutning till lagändringen, varvid vi särskilt betonar vikten av att mobbningsfrågan integreras i skolans allmänna arbete för att ge eleverna ett demokratiskt synsätt. Sedan några ord om förskoleklasserna. Miljöpartiet har i flera motioner tidigare krävt att barnomsorgen skall få en pedagogisk planering med vissa grundkrav inskrivna samt ordnad tillsyn, så att alla barn i förskoleverksamheten kan garanteras goda utvecklingsmöjligheter. Möjligheter till föräldramedverkan skall tas till vara på ett bättre sätt. Vi vill inte föra ned grundskolepedagogiken i förskolan. I barnomsorgens undervisningsmetod skall leken stå i centrum, och det skall tas stor hänsyn till barnens individuella olikheter och utvecklingstakt. Regeringens förslag om att genomföra detta i två steg - först föra in sexårsverksamheten och sedan ettfemårsverksamheten - ser vi som olyckligt. Risken att sexårsverksamheten blir alltför influerad av grundskoleverksamhetens krav är uppenbar, och helhetsperspektivet på barnets utveckling går lätt förlorad om man startar i galen ände. Förslaget om förskoleklass är dessutom alltför hastigt hopkommet. Ett tecken på detta är att man har glömt friskolorna och deras möjligheter till kontinuitet i verksamheten. Kommunen skall enligt förslaget enväldigt bestämma om tillstånd till föreskoleklass. En fristående skola, t.ex. en Waldorfskola, som har förskola och grundskola kan med regeringens förslag inte hävda rätten att själv handha även sexårsverksamheten, alltså förskoleklasser. Jag anser att det naturligaste vore att en friskola med grundskola också automatiskt skall kunna ha förskoleklass om den så önskar. Miljöpartiet yrkar därför avslag på regeringens förslag om förskoleklass med motiveringen att förslaget bör förberedas bättre och tas fram tillsammans med ett förslag som omfattar hela barnomsorgen och naturligtvis inkluderar en bra lösning även för de barn som avser att fortsätta i en fristående skola. En annan fråga som tas upp i propositionen gäller bristerna i skolmaten. Det är, liksom mobbning och läs och skrivsvårigheter, ett uttryck för att skolans allmänna kvalitet sviktar. Trots att Miljöpartiet normalt hävdar ett decentraliserat beslutsfattande med ökat självbestämmande i kommunerna, yrkar vi bifall till förslaget om obligatoriska och kostnadsfria måltider i grundskolan. Vi gör det med hänsyn bl.a. till att grundskolan har allmän skolplikt. Vi vill dock till detta krav också ställa krav på kvaliteten på skolmaten. Det skall finnas möjligheter till vegetarisk kost och ekologiskt producerade livsmedel. Barnen skall inte bara ha mat, de skall också ha bra mat. I dag handlar budgeten alltså mycket om att åtgärda problem, både små och stora. Regeringens förslag till uppluckring av timplanerna kan också ses som ett sådant lösningsförslag. Behovet av att individualisera undervisningen så att utrymme skapas för elever med speciella behov möts med möjligheten att använda timplanerna på ett flexibelt sätt. De elever som behöver litet mer tid för undervisning i ett visst ämne kan få det. Det är bra. Naturligtvis öppnar det också upp för en profilering inom områden som skolan är speciellt bra på eller inom områden som någon elev vill ägna speciellt intresse. Vi stöder regeringens förslag på denna punkt. På några punkter uttrycker regeringen uppfattningar om själva innehållet i skolans undervisning. Ett exempel är förslaget att öka antalet timmar för idrott och slöjd i grundskolan. Förslaget har rests av Miljöpartiet tidigare, och vi välkomnar naturligtvis ändringen. Men vi skulle också vilja att ämnet hemkunskap får ett utökat timantal. Hemkunskap får en växande betydelse i takt med teknikutvecklingen som berör vardagsbestyren i hemmet, livsmedelsproduktionen och valen av livsmedel. Vi ser också ett ökat behov av kunskap hos eleverna om familjens livsvillkor. Vi föreslår en ökning av ämnet hemkunskap och stöder i övrigt regeringens förslag på denna punkt. Skolans problem är alltså många och tyvärr till stor del ett resursproblem. Lärare och skolledning kan inte hålla en hög kvalitet i skolarbetet med otillräckliga resurser. Mitt intryck är väl ändå att man inom grundskolan och gymnasiet genom slit och ideella insatser, inte minst från lärarna, har hållit kvaliteten snarare över än under vad samhället har rätt att vänta sig med de anslag och det stöd från olika myndigheter som i dag ges. En positiv utveckling på sikt mot ett långsiktigt hållbart samhälle kräver emellertid betydligt bättre resurser med stabilare och bättre arbetsbetingelser än vad dagens skola erbjuder. Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som Miljöpartiet under dagen kommer att ta upp. Det gäller reservation 2 under mom. 1 och 37 i utbildningsutskottets betänkande 5, reservation 7 under mom. 27, 36 och 37 i utbildningsutskottets betänkande 1 och reservation 5 under mom. 4 i utbildningsutskottets betänkande 7.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4 under mom. 16 och 25 i utbildningsutskottets betänkande 5. Jag tänker ägna mina få minuter till de frågor som detta betänkande handlar om. Kristdemokraterna är positiva till att den utveckling som pågår ute i kommunerna med en integrering av verksamheten för sexåringar nu formaliseras på det sätt som görs. För oss är markeringen viktig, att det är en skyldighet för kommunerna att erbjuda sexåringar plats i förskoleklass men att det är frivilligt för eleverna att delta. Vår inställning är nämligen att skolstarten bör vara individuellt flexibel. Vi delar inte Ola Ströms uppfattning att ju tidigare skolstarten sker desto bättre är det. Varje barns behov och möjligheter skall prövas och bedömas av föräldrarna tillsammans med förskole och skolpersonal. Då grundläggs redan från början ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola samtidigt som individualiseringen av undervisningen underlättas. Den regel som införs om möjligheten att uppskjuta skolstarten till höstterminen det år eleven fyller åtta år är också positiv ur det perspektivet, nämligen att man får ännu större möjligheter att individualisera. Herr talman! Det är ett stort misslyckande för hela vuxensamhället, vilket flera redan har påpekat, att så många som 100 000 barn går till skolan varje dag med vetskapen om att de kommer att utsättas för kränkande behandling i någon form. Därför kan vi inte slå oss till ro med att lagstiftningen skärps. Vi vuxna måste ha civilkurage nog att alltid reagera när vi ser att barn utsätts för psykiska eller fysiska övergrepp. Ingen händelse är bagatellartad. Det är alltid bättre att ingripa en gång för mycket än en gång för litet. Det bästa sättet att motverka mobbning i skolan är att skapa ett öppet klimat där respekt för varandras integritet är naturlig och där alla vuxna visar att de bryr sig om genom att markera gränser och se till att de efterlevs. Föräldrarnas roll är viktig också i det här sammanhanget. Det behövs lyhördhet och tid att lyssna på barnens antydningar och ta dem på allvar. Det som kan hejdas i ett tidigt skede får inte lika förödande konsekvenser som det som pågår år efter år. Vi kristdemokrater har under hela den här riksdagsperioden efterlyst initiativ från regeringen när det gäller fortsatta åtgärder mot mobbning, eftersom problemet trots de åtgärder som faktiskt redan har vidtagits inte tycks minska i omfattning. Därför stöder vi de förtydliganden i lagstiftningen som regeringen föreslagit, men vi tycker att resultatet är ganska magert efter tre års väntan. Vi anser att en bestämmelse borde införas i skollagen som innebär att en elev som vid upprepade tillfällen, och när andra åtgärder satts in, mobbat en annan elev bör flyttas till en annan skola. Vi anser också att skollagen bör innehålla tydliga regler om skolledarens skyldighet att anmäla våldsbrott till de sociala myndigheterna och när så behövs till polismyndigheten. Vi skulle dessutom vilja ha en nationell kampanj av det slag som genomfördes i Norge för några år sedan och som gav ett mycket gott och bestående resultat. Det behövs någonting drastiskt för att öka medvetenheten i hela samhället om hur omfattande mobbningen är. För att uppnå en kvalitetssäkring av arbetsmiljön i skolan föreslår regeringen nu att Skolverket skall få i uppdrag att utarbeta kommentarmaterial om hur man lokalt i kommuner och skolor kan arbeta med värdegrundsfrågor. Det här har vi kristdemokrater också efterlyst. Många lärare känner sig osäkra på hur de värden som beskrivs i skolans värdegrund skall tolkas och omsättas i det vardagliga arbetet. Därför behöver de goda exempel som ändå finns spridas. Det behövs fortbildningsinsatser med inriktning på arbetet med skolans värdegrund i alla kommuner. Etik kan inte sägas, den måste göras, som någon har uttryckt det. En utbredd inställning, som också vi kristdemokrater delar, är att timplanerna styr verksamheten i skolan för mycket. Men vi delar samtidigt utskottsmajoritetens åsikt att det är för tidigt att helt avskaffa timplanerna. Däremot anser vi att det är dags för en samlad översyn av vilka konsekvenser de nya timplanerna fått. Den borde ha gjorts i stället för de nya detaljregleringar som nu införs. Är det t.ex. så lämpligt att en större andel av svenska, matematik och engelska får användas till det lokala jämkningsutrymmet för skolans fria val med tanke på hur många elever som inte klara nivån Godkänd i dessa ämnen i dag? Varför får idrott och slöjd men inte hemkunskap fler timmar? Är det en markering att det ämnet tillmäts lägre vikt? Behöver det totala antalet timmar utökas, som vi kristdemokrater förespråkar, för att inte något ämne skall behandlas styvmoderligt och för att eleverna skall ha en rimlig chans att tillgodogöra sig innehållet i kursplanerna? Det finns många frågor som vi inte vet svaret på eftersom de inte utretts. Därför känns det som riksdagen kommer att fatta beslut på en mycket lös grund i dag. En total översyn och sedan ett förslag där helheten beaktas hade varit den naturliga gången. Vi reagerar också på ett annat område mot regeringens sätt att genomföra stora förändringar utan att riksdagen kan ta ställning till förslaget i dess helhet. Statens skolverk skall redan fr.o.m. den 1 januari 1998 överta ansvaret för hela barnomsorgen. I och med det upphör Socialstyrelsens och länsstyrelsernas ansvar för verksamheten. Förändringen är i och för sig i konsekvens med att barnomsorgsfrågor nu handhas av Utbildningsdepartementet. Men vi anser att regeringen borde ha avvaktat förslagen från BOSK, Barnomsorgs och skolakommittén, och remissomgången. Den är färdig nu och bereds i Utbildningsdepartementet, men vi fattar beslutet i dag. Även här finns det en massa frågetecken som behöver rätas ut innan riksdagen tar ställning. Den speciella kompetens som berör den sociala delen inom barnomsorgen och som utvecklats under många år på Socialstyrelsen och inom de sociala enheterna vid länsstyrelserna finns t.ex. inte omedelbart tillgänglig på Skolverket. Hur skall det glappet fyllas? Herr talman! Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att eleverna får en näringsriktig måltid under skoldagen. Många kommer till skolan utan att ha ätit en ordentlig frukost, och det är inte längre lika vanligt att familjen äter en lagad middag på kvällen. Landets kommuner har uppenbarligen också insett värdet av skolluncherna eftersom de erbjuder avgiftsfri skollunch i samtliga grundskolor trots att det inte är obligatoriskt. Vi har ändå inte motsatt oss regeringens förslag att lagstifta om avgiftsfria måltider i grundskolan, för att det inte skall råda något tvivel om vilken vikt vi lägger vid skolmåltiden. Men jag vill betona att det i praktiken är att slå in redan öppna dörrar. Det ger också en mycket märkvärdig bild när riksdagen lagstiftar mot avgifter som inte förekommer men avstår från lagstiftning där de förekommer, nämligen i gymnasiet. Frågan är hur det kommer att tolkas av kommunerna. Herr talman! Till slut några ord om vårdnadsbidraget. Betänkandet handlar också om barnomsorgen. Jag tycker nämligen att utskottets motivering för att avstyrka möjligheten för kommunerna att ge de småbarnsföräldrar, som hellre vill ha det, kontant stöd för att ordna barnomsorg som man själv vill. Svaret till dessa föräldrar är att kommunernas barnomsorg är utbyggd till i det närmaste full behovstäckning. Goddag yxskaft, vill jag säga. Det är knappast svaret på frågan. Jag kan inte avstå från att citera signaturen Sander i DN som skrev så här i en artikel på ledarsidan för ett par veckor sedan: "För föräldrar som vill sätta barnen på kommunens daghem från ett års ålder fungerar systemet bra. För andra är det ett tvång. Den avgörande frågan är: Exakt med vilken rätt bestämmer riksdagsmajoriteten, inräknat det 'liberala' folkpartiet, hur barnen skall tas om hand? Med vilket argument tar riksdagen över föräldrarnas rätt? Enda svaret kan vara: makten - vi vill använda makten att tvinga vår vilja på andra." Artikeln kan knappast belysas bättre än av utskottsmajoritetens skrivningar i betänkande

Herr talman! Låt mig börja med att hälsa Catharina Elmsäter-Svärd välkommen. Jag vet att hon varit i riksdagen under hela hösten, men det här är första gången hon deltar i en ärendedebatt. Välkommen i det arbetet! I de här betänkandena tänker jag beröra det som har anknytning till barnomsorg och grundskola. Jag kommer inte att hinna kommentera allt inledningsvis utan vill koncentrera mig på några punkter, inte därför att de andra frågorna är oviktiga utan därför att jag vill vara varsam med tiden. Jag vill börja med de förslag som syftar till att förbättra skolans arbete mot mobbning och rasism. Läroplanen och skollagen innebär redan i dag att skolan har ett otvetydigt ansvar för att fostra barn och unga till respekt för varje människas egenvärde, att främja jämställdhet och att hindra att elever utsätts för kränkande behandling. Skolan skall fostra till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Genom de förslag som nu läggs fram förtydligas rektors, och alla andra vuxnas, ansvar i dessa avseenden. Bakgrunden till skärpningen är att det trots en tydlig viljeinriktning från bl.a. riksdagens sida fortfarande förekommer både mobbning och trakasserier med rasistisk och sexuell bakgrund. Den rapport som vi fick från Barnombudsmannen i våras var en nyttig påminnelse om hur barnen och de unga själva upplever sin vardag. Det är den viktigaste utgångspunkten för vårt arbete. Många av dem sade ungefär så här: "Det värsta är när vi vet att de vuxna ser men låtsas att de inte ser. Det värsta är när vi ser att de vuxna blundar därför att då känner vi oss dubbelt svikna." Det här är inte acceptabelt. Varje vuxen i skolan måste åläggas ett ansvar för att aktivt hindra alla former av kränkande behandling. Rektor får därutöver ett ansvar för att det utarbetas rutiner för hur de vuxna i skolan skall hantera problem med kränkande behandling. En sådan plan bör innefatta både förebyggande arbete och rutiner för hur man hanterar situationer som uppkommer. Alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan. Skolan kan därför inte vara en värdeneutral plats som inte tar ställning mot våld, mobbning och rasism. Det är en självklar och viktig uppgift för varje vuxen i skolan att bekänna färg i dessa frågor. Det har blivit skrämmande vanligt att barn och ungdomar använder mycket nedlåtande tillmälen med sexuell anspelning om varandra och om vuxna. Språket blir på det sättet både fattigt, rått och sårande. På många ställen har man framgångsrikt tagit itu med problemen, men vi menar ändå att regeringen bör överväga hur man på lämpligaste sätt ytterligare kan markera att trakasserier på grund av kön eller sexuell identitet skall hindras. Det finns inga stora meningskiljaktigheter mellan partierna i den här frågan. De reservationer som finns tar oftast upp frågor som endera redan är på gång eller som bör vara en del av det arbete som nu skall göras ute på skolorna. De skall nog mer betraktas som goda idéer och tips än som lagstiftningsärenden. Herr talman! Nu går jag över till regeringens förslag om att inrätta förskoleklasser som en ny, egen skolform. Vi fick för ett par dagar sedan en internationell jämförelse som visar att svenskar ligger i den absoluta världstoppen när det gäller kunskap och bildning. Jag tror att förklaringarna till framgången är många, bl.a. en bra barnomsorg, en bra skola, återkommande utbildningsmöjligheter för vuxna och till sist, men inte minst: en omfattande folkbildningsverksamhet. Det är det livslånga lärandet. Nu tar vi ytterligare ett steg för att lägga en ännu bättre grund för barnens lärande. Vi skulle ju alla här vilja säga till Ola Ström att han får alla paket som han har på sin önskelista. Med förslaget om att inrätta förskoleklass som en egen skolform för sexåringar vill vi stödja den utveckling som redan sker i många kommuner. Där integreras alltmer förskola och skola. Det betyder att barnen får tillgång till fler kompetenser. När skolans lärare, elevassistenter och vaktmästare möter förskolans förskollärare och barnskötare och skolbarnomsorgens fritidsledare och fritidspedagoger - alla med sina specifika kompetenser - blir summan av ett plus ett inte två utan någonting mer. Hur mycket mer beror på förmågan att samverka utan att sudda ut de olika yrkesrollerna och på förmågan att skaffa sig en samsyn när det gäller barns utveckling och behov. När vi för några år sedan beslutade om den nya timplanen för skolan ägnade många av oss stor möda åt att komponera en timplan som skulle garantera att den tid som elever och lärare tillbringar i skolan skulle bli så väl utnyttjad som möjligt. Då - 1993 - blev det till sist en timplan med betydligt minskat utrymme för ämnena idrott och hälsa samt slöjd. Det vill vi ändra på nu. Det blev inte bra. Balansen mellan teoretiska och mer praktiska inslag i undervisningen blev sned. Därför ökar vi utrymmet för slöjd och idrott igen. Till sist vill jag säga något om skolans resurser. Det kanske allra viktigaste beskedet till skolan kommer inte i det beslutet som skall fattas i dag, utan det är beslutet om att skolan skall få mer resurser. Det är inte bara ett besked om fler kronor. Det är också ett besked om att det vi har sagt om att skolan, tillsammans med vården och omsorgen, skall stå först i kön den dagen som vi har ordning i ekonomin igen och kan börja återuppbyggnaden. Det beskedet kan man lita på. Det är också ett besked om att skolan är viktig och att den är en prioriterad verksamhet, ett besked om att vi är övertygade om att kommunerna tillsammans med skolans personal på ett bra sätt kan förvalta det förtroendet. Därför avstår vi från detaljstyrning. Alla skall veta att det finns fler än ett hål att stoppa pengarna i efter de magra åren. Det finns tusentals sådana hål, men vi väljer först att se till att stärka dessa viktiga verksamheter. På fyra år tillförs kommunerna 40 nya miljarder. Det kommer att betyda mycket för den praktiska verksamheten i skolan, t.ex. fler vuxna och bättre stöd till de barn som bäst behöver det. Kanske räcker också pengarna till en modernisering av skolans utrustning, inte minst när det gäller IT. Jag har hittills försökt att undvika polemik med mina meddebattörer, men på en punkt vill jag göra ett avsteg. Det gäller moderaternas alternativ i fråga om skolans resurser. Det är inte nog med att moderaterna har motsatt sig de ökade resurserna till kommunerna och därmed också till skolan. De vill med en nationell skolpeng också ersätta det system som i dag fördelar dessa resurser efter behov och ger ett lokalt inflytande över hur pengarna används. I praktiken innebär det ett slags förstatligande av skolan igen och att kommunerna på sin höjd skulle bli en av flera utbildningsanordnare utan egentlig möjlighet att ta ett vidare ansvar för utvecklingen av vårt skolväsende. Moderaterna vill ersätta den behovsinriktade resursfördelningen med ett pengsystem som ger lika till alla. Det tas ingen hänsyn till att skolor i glesbygd i allmänhet kostar mer än andra skolor. Det tas ingen hänsyn till att skolor med många barn med annat modersmål än svenska behöver mer resurser än andra. Det tas ingen hänsyn till att barn är olika och behöver olika mycket stöd för att få likvärdiga möjligheter. Det här är ett cyniskt förslag som gör barnen till kunder på en marknad där samhället köper sig fri från ansvaret att värna varje barns rätt till en bra start i livet. Ett sådant ansvar, Catharina Elmsäter-Svärd, kräver mer än en check i handen och ett "lycka till". Moderaterna mäler sig ur den enighet som nu blir allt tydligare om att skolan behöver få utvecklas utifrån sina lokala förutsättningar och att den behöver mer resurser, inte mindre. Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 5 i dess helhet och till de delar av hemställan i utskottets betänkande nr 1 som behandlar frågor om barnomsorg och grundskola. Jag yrkar också avslag på samtliga reservationer i dessa avseenden. Senare kommer andra att yrka när det gäller övriga delar i utskottets betänkanden. Mot bakgrund av det meddelande som vi fick av talmannen innan debatten började vill jag säga tack till Margitta Edgren som nu lämnar utskottets arbete - dock inte riksdagens arbete. Tack för gott samarbete och tack för gott kamratskap, och inte minst tack för ett gott humör! Vi kommer att sakna Margitta Edgren.

Herr talman! Eva Johansson sade att en del av det som har sagts i anförandena kanske mest får anses vara någon sorts tips och goda råd. Så blir det kanske i en sådan här debatt. Vi har saker som vi vill säga om skolan och barnomsorgen, men vi har mycket litet av konkreta lagförslag. Jag hade dock ett mycket konkret lagförslag när det gällde rätten att behålla barnomsorgsplatsen för barn vars föräldrar blir arbetslösa. Jag pekade också på det som Socialstyrelsen har kommit fram till i sina utvärderingar, att det ekonomiska utrymmet för kommunerna har gjort att många kommuner nu har infört regler som begränsar barns rätt till barnomsorgsplats när någon av föräldrarna har förlorat jobbet. Våren 1996 var det 80 % av kommunerna som hade särskilda regler av den här typen, och det innebar att man så småningom på ett eller annat sätt förlorade barnomsorgsplatsen. Jag skulle gärna vilja att Eva Johansson kommenterade detta.
Herr talman! Det är riktigt som Britt-Marie Danestig säger, att många kommuner har förändrat sina regler i en ogynnsam riktning på den här punkten. Det har de gjort under inflytande av den mycket svåra ekonomiska situationen. Jag tycker att vi nu skall avvakta vad som händer när nu kommunernas ekonomi stärks igen, innan vi från den här kammaren går in med ytterligare åtgärder. Jag vet att det på de allra flesta håll finns ett betydande intresse av att se till att alla barn får likvärdiga möjligheter.
Herr talman! Vad jag tycker är märkligt är att det så klart framgår av förarbetena till barnomsorgslagen att intentionerna var de helt motsatta. Om en lagtext blir oklar och kan tolkas på ett sätt som lagstiftarna inte hade avsett borde det finnas skäl att man rättade till detta, så att de intentioner, tankar och idéer som fanns när man stiftade lagen också genomförs i praktiken.
Herr talman! Jag har två frågor till Eva Johansson. Vad bygger regeringen på för underlag när det gäller de förändringar som nu genomförs av timplanerna? Varför skall man få ta ett större utrymme från svenska, engelska och matematik till det lokala jämkningsutrymmet? Finns det någon utredning som pekar på att det skulle leda till att fler elever kan lämna skolan med betyget Godkänd i just de här ämnena? Den andra frågan är: Finns det något annat skäl till att neka kommunerna att göra en annan fördelning av de pengar som avsätts till barnomsorgen än att kommunens barnomsorg har full behovstäckning, så att föräldrar som hellre vill ha ett kontant stöd och ordna barnomsorgen på egen hand skall få möjlighet att göra det?
Herr talman! Anledningen till förändringarna i timplanen är att vi vill öppna för en mer flexibel användning av dem på skolorna och att vi mer skall se till skolans mål än använda timplanerna som styrdokument. Det här förslaget gör att den centrala styrningen av timplanen minskar. I stället blir målen viktigare. När det sedan gäller frågan om vårdnadsbidrag förefaller det nu som om kristdemokraterna är tämligen ensamma om att driva den, och jag kan förstå det. Jag tycker att det är rimligt att samhället ser till att barns behov av förskoleverksamhet uppfylls, så att möjligheten till förskoleverksamhet finns för alla. Jag tycker också att det är rimligt att se till att samhället medverkar till att de föräldrar som på grund av studier eller arbete behöver hjälp med barnomsorgen kan få den hjälpen. Däremot tycker jag inte att det är rimligt att vi använder de pengar som vi kan skrapa ihop till att återigen införa ett vårdnadsbidrag som redan är avskaffat, och som inte särskilt många nu ser som en särskilt god tanke.
Herr talman! Jag fick inte svar på vad man hade för underlag för att ändra timplanerna, utan svaret var att vi vill, och det är ju ganska betecknande. När det gäller vårdnadsbidraget kan jag tala om att i den undersökning som genomfördes svarade 75 % av kvinnorna och 25 % av männen att de gärna skulle vilja se någon form av vårdnadsbidrag. De ville också gärna vara hemma något längre tid än vad föräldraförsäkringen tillåter. Framför allt ville de ha en mer flexibel möjlighet att ordna sin barnomsorg genom att gå ned till deltid t.ex. och då kunna fylla på med det kontantstöd som vårdnadsbidraget innebär. Även här talar Eva Johansson om hur socialdemokraterna vill att barnomsorgen skall ordnas. Jag talar inte utifrån vad jag vill utan utifrån vad föräldrarna säger sig vilja.

Herr talman! Man brukar säga: Som man frågar får man svar. Jag skulle vilja se den förälder som på en fråga om man vill ha vårdnadsbidrag, förlängd föräldraförsäkring eller mer tid hemma med barnen med ersättning svarar: Nej tack, det vill jag definitivt inte ha. Frågan är vad man erbjuder för alternativ. Det handlar ju också om finansiering, att man får göra försämringar i andra verksamheter, höja skatter eller köra i gång lånekarusellen igen. Ingetdera av alternativen tilltalar mig.
Herr talman! Låt mig börja med att tacka Eva Johansson för välkomnandet. Det har varit trevliga månader i detta utskott med samtliga partikamrater och vänner. Men vi är som sagt inte alltid överens när det gäller åsikterna. Hur tydligt hör man inte socialdemokraterna tala om politikers vilja till makt, framför allt att ta ifrån medborgarna deras egen makt? Eva Johansson säger att socialdemokraterna vill stödja utvecklingen i kommunerna när man talar om att införa förskoleklass. Enligt min och moderaternas uppfattning begränsar man faktiskt den möjligheten just när man inför en mellanform. Varför inte införa skolstart vid sex års ålder i stället, som vore mer naturligt? Eva Johansson säger, på samma politiska manér, om timplanen att balansen blev sned och att man därför vill ändra litet till i timplanen. Är inte det också ett sätt att med makt visa hur man vill styra? Vi moderater tror att skolan har den pedagogiska kompetensen att själv bedöma hur eleverna skall kunna nå sina kunskapsmål - det som Eva Johansson i repliken till Inger Davidson nyss sade var så värdefullt. När det gäller resurserna till skolan kommer likt ett mantra: Skattemedlen, som numera har namnet Göran Persson-pengarna, skall räcka till allt. Nej, det tror vi inte på.
Herr talman! Vi tycker att det är angeläget att genomföra närmandet mellan barnomsorgen och skolan på ett sådant sätt att vi inte bara erbjuder barnen mer av det som skolan i dag ger. Vi måste ta till vara den kraft som bygger på att det finns så många olika kompetenser i skolan, i förskolan och i skolbarnomsorgen, som tillsammans kan samverka för att ge barnen ännu mer. Det positiva är att vi på det här sättet låter utvecklingen ske ute i kommunerna och att vi här ser till att följa upp den med lagstiftning. I mångt och mycket är det så att det som vi lagstiftar om är på väg att genomföras eller redan har genomförts i många framsynta kommuner. miljarderna extra till kommunerna för Perssonpengarna, så inte mig emot. Det är 40 miljarder mer som kan användas för mycket viktiga ändamål. Det som känns så skönt att konstatera är att vi nu är igenom den period då det bara handlade om att spara för att städa upp i det där hålet som ni lämnade efter er. Jag skall inte anklaga Catharina Elmsäter-Svärd personligen för detta, för det var ju andra av hennes partivänner som ställde till med det hålet.
Herr talman! Jag skall först ta upp det som Eva Johansson inledde med, att man vill ta till vara den kraft som finns när man vill integrera barnomsorg och skola. Det är precis vad vi också vill. Eftersom socialdemokraterna då anser det angeläget att följa upp med en lagstiftning, varför då stanna någonstans halvvägs? Folk vet vad barnomsorg är och de vet vad skola är. Det går ändå att integrera verksamheterna. Låt mig litet kort få återkomma till de 40 miljarderna som skall räcka till vård, omsorg och skola. Vi får kritik för att vi vill införa en nationell skolpeng. Jag vill stanna upp vid området skola. Själv kommer jag från en kommun som har väldigt dålig ekonomi. De senaste åren har kommunen gått back med 100 miljoner varje år. Kommunen omsätter nästan 2 miljarder. Om en kommuns skolverksamhet kan stå och falla med om den får 20 miljoner mer eller inte, är det faktiskt någonting som är fel. I rapport efter rapport för landet som helhet ser vi att de s.k. Göran Persson-pengarna, som skall räcka till vård, omsorg och skola, faktiskt inte kommer skolan till del på det sätt som det är sagt. Då hävdar jag och moderaterna att om vi hade haft en nationell skolpeng, skulle faktiskt de statliga pengarna ha gått till skolan, precis så som vi säger att de borde göra. Detta är en väsentlig skillnad.
Herr talman! Diskussionen om integration mellan skola och barnomsorg har ju inte startat i och med detta. Redan när vi skulle lägga fast en ny läroplan för grundskolan begärde vi från vårt håll att det skulle bli ett gemensamt måldokument för barnomsorg och skola. Den dåvarande skolministern tyckte inte att det var någon bra idé, så hon vägrade att lägga fram ett sådant förslag. Detsamma tyckte den dåvarande majoriteten i denna kammare. Jag börjar nu förstå vad det berodde på, därför att nu får vi höra att barnomsorg skall vara barnomsorg och skola skall vara skola. Folk skall veta vad det ena och det andra är. Jag tycker mig höra att det är väldigt viktigt att skilja dessa verksamheter åt. Men jag kan inte se det så. Barn behöver i olika skeden av sin utveckling få del av de olika kompetenser som traditionellt finns i de här verksamheterna. Men det kanske inte precis skiftar den dag då de fyller sju år eller sex år eller när det nu är. Det är viktigt att de får tillgång till detta under hela sin barn och ungdomstid. Det är den utvecklingen vi är ute efter att stödja på de här sättet. Sedan, Catharina Elmsäter-Svärd, är det ju på det sättet att vi inte har sett den fulla effekten av de 40 nya miljarderna. Hur skulle vi ha kunnat göra det? Det är bara fyra av dem som än så länge har kommit ut i kommunerna. Det är de som går ut under det här året. Jag vet att de har hjälpt till så att man har kunnat undvika ytterligare besparingar. På en del ställen har man kunnat satsa extra. För framtiden kommer det naturligtvis att se precis likadant ut. När sparbehoven så småningom inte är lika starka, är jag övertygad om att vi också kommer att få se att kommunerna kan stärka resurserna, och att dessa då kommer att hamna hos de elever som bäst behöver dem. Den diskussionen är mycket stark, och där har jag inte några som helst dubier.

Herr talman! Vi har ju i Sverige en förhållandevis sen skolstartsålder jämfört med många andra länder. Vi har av tradition börjat skolan först vid sju års ålder. Jag är säker på att ledamöterna i utbildningsutskottet väl vet varför vi har en så sen skolstartsålder. Det var ju nämligen så att i vårt glesbebyggda land var det först vid sju års ålder som barnens ben ansågs tillräckligt långa och starka för att barnen skulle kunna gå den långa vägen till skolan. Man väntade liksom tills barnens ben blev skolmogna, och då fick man börja. När jag skulle börja skolan i början av 70-talet fick jag genomgå en skolmognadstest där olika saker skulle undersökas. Det gällde t.ex. om jag kunde sitta stilla, vara tyst och göra som jag blev tillsagd. Klarade man det testet fick man börja skolan. Då ansågs man vara skolmogen. Jag menar att det är en total felsyn att tro att barn utvecklas på ett sådant sätt att de en dag vaknar upp och är skolmogna, och att de sedan alltid kommer att vara det. Barn utvecklas liksom litet hit och dit. De är skolmogna ibland och ibland inte. Så skall det vara. Det är barns naturliga sätt att utvecklas på, och de har rätt att bli bemötta av en verksamhet som är barnmogen, som är anpassad till barnen. För att skapa en sådan verksamhet krävs det samverkan och integration mellan barnomsorg och skola. Vi måste ta till vara den erfarenhet och kunskap som finns i de olika verksamheterna. Man möter ibland ett synsätt som Moderaterna här företräder, men som också ibland finns företrätt på andra håll i debatten. Det är att om barn börjar skolan tidigare, så lär de sig liksom snabbare. De blir liksom klara fortare. Jag kan inte se någon annan förklaring till att Moderaterna anser att man kan sänka skolpliktsåldern utan att samtidigt förlänga skolplikten. Där skiljer sig Moderaterna från alla övriga partier i den här kammaren, som ser verksamheten för barnen som en helhet och som tror att barn behöver en tioårig helhet för sin utveckling i skola och förskola. Vi har velat ta vår utgångspunkt i innehållet och verksamheten för att bygga en tioårig helhet. Vi har därför - något som riksdagen, hoppas vi, kommer att ställa sig bakom - skapat förutsättningar för de arbetslag som växer fram i samverkan mellan sexårsverksamheten och grundskolan. Det har vi gjort genom att göra sexårsverksamheten till en egen skolform; förskoleklass. Det blir i allt väsentligt samma lagstiftning som kommer att gälla för förskoleklass som för grundskola. Det blir samma sekretessregler. Vi vidgar undervisningsbegreppet så att också förskollärare och fritidspedagoger blir behöriga att undervisa i det de är utbildade för. Vi kommer sedan i vår att lägga fram förslag om en gemensam läroplan för förskoleklass och grundskola och förhoppningsvis också fritis. Vi skall ha ett gemensamt måldokument för en sammanhållen verksamhet. Därefter är det dags att ta upp frågan om plikten. Det här förslaget skall ses som ett första steg mot en tioårig grundskola, men det skall göras på det sättet att vi tar saker och ting i rätt ordning. Först tar vi upp verksamheten, innehållet och målsättningarna. Först därefter tar vi upp frågan om barnens plikt att gå i denna verksamhet. Det en reform som är en process som vi är inne i. Vi vill ge förskolan dess rättmätiga plats som den första grundbulten i utbildningssystemet. Det är också därför vi flyttar över barnomsorgen in i skollagen. Vi håller också på med flera andra reformer som riksdagens kammare så småningom skall få ta ställning till. Det här arbetet innebär ett möte mellan olika traditioner och erfarenheter. Skolan och barnomsorgen har utvecklats längs med olika utvecklingslinjer och med litet olika förtecken. Det är inte ett oproblematiskt möte, men det är ett mycket spännande möte. Det krävs ett stort mått av ledarskap på lokal nivå för att hantera det här mötet så att det verkligen blir fruktbart. Vi vet att det är viktigt att ta vara på just detta att man har olika erfarenheter och olika traditioner. Det är viktigt att man kan berika varandra och inte tro att det går att skapa en enhetlig personalkategori eller struktur för hela verksamheten. Jag deltar ibland i diskussioner ute på arbetsplatser. Då kan man träffa företagsledare som berättar om sina intressanta företag. Då kan det låta ungefär så här när företagsledare berättar: Här i vår väldigt kunskapsintensiva produktion arbetar vi med så väldigt komplexa processer att det är svårt för en enskild anställd att ha all den kompetens som krävs. Därför måste vi organisera arbetet på vår arbetsplats i team där vi sammanför olika kompetenser som klarar av de här komplexa processerna i vår kunskapsintensiva produktion. Det är en ganska vanlig utveckling i stora delar svenskt näringsliv, och det är en bra utveckling. Men det är klart att som skolminister tänker man då ibland: Vad är mer kunskapsintensiv produktion, och vad är mer komplexa processer, än att arbeta med barns och ungdomars lärande och utveckling? Ändå är det fortfarande så att det finns alldeles för mycket av ensamarbete i skolan, och det finns för litet av ett gemensamt arbete där vi sammanför olika kompetenser i mötet mellan barnomsorg och skola. Det är det vi vill ge förutsättningar för med de lagförslag som nu ligger framme i riksdagen. Vi vill ge förutsättningar för ett bra arbete i arbetslag med grundskolelärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, speciallärare och andra personalkategorier som gemensamt kan besitta kompetenserna för att skapa en barnmogen verksamhet. En sådan verksamhet måste ta hänsyn till varje barns individuella förutsättningar och ge varje barn möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att man lär av varandra. Men det är också viktigt att ta sin utgångspunkt i de olika erfarenheterna för att tillsammans skapa något nytt. Det är på det viset som kvaliteten kan höjas. Det är ett spännande arbete som är på gång lokalt, och som vi nu kan understödja med de förslag till beslut som riksdagen skall ta ställning. Det är roligt att så många partier har kunnat samlas kring grundsynen om att stödja den verksamhet som pågår lokalt i perspektivet av en tioårig sammanhållen helhet. Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna ställer klart upp på en sådan gemensam utvecklingslinje, dock med några variationer inom den. Det är tråkigt att se att Moderaterna så tydligt skiljer ut sig. Jag skall svara på några av de frågor som har ställts i debatten. Marie Wilén frågade om skyldigheten för lärare att rapportera om de upptäcker att det förekommer mobbning. Min syn är att lärare skall ha en skyldighet att rapportera om man upptäcker att det förekommer mobbning. Jag kan inte se att man på annat sätt kan arbeta med att aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Jag menar att det måste innebära skyldighet att ingripa, skyldighet att rapportera, skyldighet att förebygga, skyldighet att följa upp. Det finns många olika moment som måste ingå i att aktivt motverka kränkande behandling. Något annat kan jag inte tänka mig. Jag menar också att den här specificeringen av vilka åtgärder varje enskild lärare skall vara skyldig att vidta bör framgå av den handlingsplan som rektorn är ansvarig för att ta fram. Rektorn skall utarbeta rutiner för hur skolpersonalen skall hantera mobbning, och där menar jag att den här typen av frågor bör behandlas. Jag har svårt att tänka mig att man kan ta fram sådana rutiner för hur man aktivt skall motverka alla former av kränkande behandling utan att ta in rapporteringsskyldighet när sådant upptäcks. Jag har också några kommentarer till Ola Ströms önskningar. Jag tycker att det är intressant att höra att Ola Ström så tydligt visar att han förstår att elever har väldigt olika behov och att de elever som är i behov av särskilt stöd nu också behöver extra resurser. Jag beklagar att Folkpartiet inte orkat vara med, eller velat vara med, i det viktiga arbete som regeringen och Centerpartiet har bedrivit för att möjliggöra de extra resurser till kommunerna som nu särskilt skall gå till elever i behov av särskilt stöd. Men jag är väldigt glad att Ola Ström ändå ansluter sig till synen att elever måste få kosta olika mycket för att man skall kunna ge dem en likvärdig utbildning. Där går det alltså en skiljelinje, som gör Moderaterna ensamma på den ena kanten när det gäller resurstilldelningen till skolan. Jag delar Britt-Marie Danestigs oro för effekterna av mycket höga avgifter i barnomsorgen och effekterna av en extrem tidsstyrning av avgifterna i barnomsorgen. På sikt vill jag hellre se att barnomsorgen och förskolan skall erbjudas barn på premisser som liknar skolans, dvs. från barnens behov och inte i första hand från föräldrarnas behov av omsorg. Men det är också en kostnadskrävande reform, som det inte är möjligt att driva förrän det finns möjligheter att fullt ut finansiera den. Jag är inte beredd att lägga fram förslag som gör att kvaliteten i verksamheten måste urholkas. Som Britt-Marie Danestig själv säger är orsaken till att många avgifter har höjts förmodligen att kommunerna har haft dålig ekonomi. Då bör vi i första hand åtgärda detta, och det är också det vi håller på att göra. Avslutningsvis, herr talman, har jag några kommentarer till Moderaterna. Jag skulle vilja fråga Moderaterna och Catharina Elmsäter-Svärd hur hon ser på kvalitetsutvecklingen i skolan. I Moderaternas program Land för hoppfulla skrev man att det största hindret för utvecklingen i skolan är lärarutbildningen och kravet på behörighet. Har ni den synen? Är det så att kravet på behöriga lärare är ett av de största hindren för utveckling av skolan? Är det inte så att lärarna i stället är nyckelpersonerna för att utveckla och kvalitetssäkra skolan? Hur ser ni på den nationella skolpengen? Vad kommer den egentligen att ge för belopp per elev? Hur många miljarder skall överföras från kommunerna till staten och Stockholm för att därifrån distribueras ut till de olika eleverna? Hur mycket pengar kommer varje elev att få av denna nationella skolpeng? Kommer det att räcka för att täcka kostnaderna för utbildningen? Och om det inte räcker, vem skall då betala? Skall det betalas genom avgifter, som föräldrarna betalar? Hur skall det glappet finansieras om skolpengen, som Moderaterna föreslår, inte räcker till i alla delar av landet eller för alla elever? Min syn är att elever kostar olika mycket, och det kostar olika mycket att bedriva skola i olika delar av landet.

Herr talman! Låt mig först ta upp det som skolministern inledde med när det gäller förskoleklasser. Jag delar mycket av synen på samverkan mellan barnomsorg och skola. Men det finns en viktig skillnad: vi har skolplikt, men vi har gudskelov inte barnomsorgsplikt. Jag förstår mycket väl att man behöver integrera verksamheter och pedagogik, men se hur det ser ut i skolan i dag. Man får i dag börja skolan som sexåring. I en klass kan det vara väldigt blandat. Barnet har antingen gått förberedande som femåring, kommer direkt som sexåring eller börjar som sjuåring och har eller har inte haft förberedande verksamhet. Detta ställer enorma krav på skolan att möta individens, elevens, behov när den kommer. Vi tycker att det är bra att skolan väljer att anpassa sig efter eleven. Det är så vi vill att det skall vara. Det är därför som det känns så konstigt att göra en mellanform och formalisera förskoleklasser. Varför inte göra skolstart vid sex års ålder? Jag är ledsen att skolministern tydligen inte hörde vad jag sade inledningsvis i mitt anförande för en och en halv timme sedan om hur viktigt det är med individuell anpassning och möjlighet till flexibilitet. Det innebär att en sexåring som inte är mogen för det inte börjar skolan. Det är tråkigt att skolministern pekar ut att det finns en skiljelinje, när det egentligen är så pass litet som skiljer oss. En nationell skolpeng skall främst garantera valfrihet och likvärdighet. Jag tror att kommunerna, liksom i dag, har kompetens att avgöra vilka behov som de egna eleverna har och också tar det ansvaret. Tyvärr är det inte så i dag mellan kommuner, inte ens inom kommunerna.
Herr talman! Problemet för Catharina Elmsäter Svärd är att hon säger många fina saker, som att skolan skall anpassa sig efter elevernas olika behov och att det är bra med samverkan mellan barnomsorg och skola. Men sanningen är den att om man skall förena det med en nationell skolpeng, som fördelas lika per elev, undergräver det ju möjligheten att ge en utbildning som är anpassad efter elevernas och individernas olika behov. Det försvårar också en integration mellan barnomsorg och skola om barnomsorg och skola skall finansieras ur olika påsar och på olika sätt. Då blir det omedelbart mycket svårare att nå det som Catharina Elmsäter-Svärd talar om. Det är därför som hon blir svaret skyldig i de här delarna. Det är en väsentlig skillnad om man avser att sänka skolstartåldern till sex år med bibehållande av nioårig skolplikt eller om man vill göra det som ett steg i att införa en tioårig grundskola, som därmed också måste förändra sitt innehåll jämfört med dagens grundskola, där förskolepedagogiken också måste ges en plats. Det är en väsentlig skillnad däremellan. Om man står på den linje som moderaterna står på är man ute efter att ta ifrån många barn ett års möjlighet. Man säger att de skall klara sig med ett år mindre och tänker sig att det kanske ändå skall ge samma resultat. Jag tror inte att det gör det. Det går inte att speeda upp barns lärande och utveckling på det sätt som moderaterna tycks tro i sin föreställningsvärld. Jag väntar fortfarande på svaret på frågan: Hur ser moderaterna på kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i skolan? Vilken roll har lärarna i detta? Är de viktiga för kvalitet i skolan? Om de är det, varför krävs det då inte att de skall ha genomgått en lärarutbildning och vara behöriga för att få arbeta som lärare?
Herr talman! Jag är ledsen att repliktiden är så kort som två minuter så att man inte hinner svara på alla frågor. Men låt mig först ställa en fråga. Jag är fundersam över skolministern. Jag trodde att socialdemokraterna skulle vara mera oroliga för att likvärdigheten inte är så stor i skolorna mellan kommunerna. Skolan har ju möjlighet att via kommunen anpassa resurser till dem som behöver dem. Vi tror att en nationell skolpeng är en grundplåt för att kunna garantera likvärdigheten. När det gällde att det skulle bli ett år mindre i skolan hade skolministern uppenbarligen inte heller nu lyssnat. När vi pratar om flexibilitet handlar det också om möjligheten att gå ett år längre. Det handlar om individen. Nu skall jag svara på frågan om kvalitetsutvecklingen i skolan och krav på behörighet. Det är klart att vi skall ha behöriga lärare. Men skolministern vet själv vilken brist på lärare det är i dag och snart kommer att bli. Det är därför vi säger att det måste ställas krav på kvalitet i skolan. Det är i dag inte så intressant att bli lärare. Finns det då möjligheter att öka intresset för lärarutbildningen på andra sätt och hitta andra ingångar? Det är därför som vi pratar om lärarcertifikat. Kan man hitta andra sätt att få bra kompetens i skolan som ger elever det som de behöver för att nå sina kunskaper i de olika ämnena? Man kanske inte bara skall stirra sig blind på behörighet, just genom att lärare skall ha gått i en viss typ av skola, utan jag tror att det finns mycket mer erfarenhet. Tror inte skolministern det också?
Herr talman! Catharina Elmsäter-Svärd svarar inte på frågan. Det är naturligtvis så att fler människor behöver lockas att bli lärare och att läraryrket måste ges ett större värde i vårt samhälle. Men jag tvivlar på att man når det genom uttalanden om att det är kravet på behöriga lärare som är det största hindret för utveckling av skolan. Hur stimulerar ni det intresset om lärare får höra just att detta att de är behöriga är ett hinder för skolans utveckling? Vem blir med de uttalandena uppmuntrad att söka sig till lärarutbildningen? Jag tror att det behövs fler sätt att stimulera nya grupper och fler människor att söka sig till lärarutbildningarna. Vi behöver kanske fler ingångar i lärarutbildningarna, men det är någonting helt annat än vad moderaterna talar om i Land för hoppfulla. När det gäller den nationella skolpengen säger nu Catharina Elmsäter-Svärd att kommunerna kan lägga till pengar för elever som är i behov av särskilt stöd eller som på andra sätt är dyrare. Då är min fråga: Hur mycket pengar skall moderaterna dra in från kommunerna? Är det 50, 60 eller 70 miljarder? Hur skall de dras in? Skall de dras in lika från varje kommun? Eller skall kommuner som har dyrare skolkostnader, t.ex. därför att det bor många invandrare där, betala in mindre till staten innan den betalar ut den nationella skolpengen eftersom de nu skall lägga till pengar ovanpå för dessa elever? Skall kommuner som finns i extrem glesbygd och därför har dyrare skolkostnader inte heller betala in lika mycket till staten innan staten betalar ut den nationella skolpengen lika per elev? Jag vill fråga moderaterna om det här verkligen är ett bra system.
Herr talman! Ylva Johansson beklagade att Folkpartiet inte var med Centern och Socialdemokraterna i det s.k. saneringsarbetet. Det kanske ändå hör till saken att vi minsann också hade en stark budget, kanske ännu starkare än regeringen. Men jag är inte särskilt imponerad av det saneringsarbetet. Att höja skatter är ju inte särskilt svårt. Det svåra är ju att prioritera, att få det att gå ihop. Att låta folk betala mer genom att höja skatter är ju inte något särskilt imponerande sätt att sanera budgeten. Jag skulle med lätthet kunna skrapa ihop 30 miljarder till kommunerna. Det skulle man nämligen kunna göra om man förbjöd kommunala bolag och fick förbättrad konkurrens i upphandlingen. Dessa båda storheter motsvarar tillsammans ungefär 30 miljarder, och dem låter vi bara rinna i väg. De pengarna skulle kunna gå direkt till de viktiga områdena i kommunerna - skola, omsorg och annat. Många socialdemokrater har ju sagt att de prioriterar skolan. Det tycker inte jag att man gör när man ute i kommunerna pumpar in pengar i förlustbolag eller är dålig på att upphandla i konkurrens. Då blir min motfråga: Är Ylva Johansson beredd att tillsammans med sina kolleger i regeringen föreslå det som jag nu talat om, så att vi snabbt kan få nya, friska, riktiga pengar i kommunerna att använda till skolan?
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag tycker att det är trevligt att Ola Ström och Folkpartiet ansluter sig till den syn som det under lång tid har varit mycket stor enighet om här i kammaren. Den innebär att man inser att elever, för att få en likvärdig skolgång, har behov av olika sorters skolgång och olika typer av stöd och därför måste få kosta olika mycket. Jag tycker att det är bra att Folkpartiet tydligt finns med i den gemenskapen. Min tveksamhet till Folkpartiet gäller något annat. Det räcker inte med att bara säga bra saker eller vara med och fördela de resurser som finns. Det handlar också om att kunna föra en politik som skapar resurser och som innebär hushållning med resurser. I den grenen har Folkpartiet tyvärr varit duktigare på att spela från läktaren. När man själv hade ansvaret i Finansdepartementet var resultatet inte särskilt lysande.
Herr talman! Jag fick naturligtvis inget svar. Det är mycket lätt att tala om att man prioriterar en verksamhet, men ordet prioritering innebär ju att man väljer någonting före någonting annat. Min kritik på den punkten mot Socialdemokraterna är att man i kommunerna sysslar med mycket som kommuner inte borde syssla med - låt vara att det inte riktigt hör till det här ämnet. Indirekt innebär det att man dränerar skolan och vård och omsorg på viktiga resurser. Det handlar om att man i kommunerna pumpar in pengar i förlustbolag, och det handlar om att man är dålig på att upphandla i konkurrens, m.m. Ylva Johansson faller här på eget grepp. Regeringen har ju varit minst sagt usel på att skapa nya resurser. Det är färre som har jobb i Sverige i dag än som hade det när regeringen tillträdde 1994. Att arbetslösheten sjunker beror ju på andra saker - utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Men det är faktiskt färre som är i arbete, och det är den främsta anledningen till att vi har den resursbrist som vi har i dag i skolan. Fler riktiga jobb, bättre konkurrens och koncentration på de viktiga uppgifterna i kommunerna i stället för att syssla med en massa annat skulle vara den viktigaste insatsen för skolan och innebära det viktigaste resurstillskottet till den.
Herr talman! Nej, Ola Ström, det som gör att skolan har för litet resurser är inte det faktum att tillväxten i dag i Sverige visserligen är stark men kanske kunde vara ännu starkare eller det faktum att det faktiskt skapas nya jobb men i en takt som borde vara mycket högre. Nej, det beror på att vi under flera års tid hade en katastrofal negativ utveckling av svensk ekonomi. Det var inte bara den förra regeringens fel - det skall jag inte säga; det fanns många faktorer i detta. Men det var också ett ansvar för den tidigare regeringen. Det är detta som har lett till att vi har den situation som vi har, där det i dag fattas resurser i många skolor. När skolan tilldelades som mest resurser, 1992, var var tredje krona som spenderades i skolan lånad. Den situationen skall vi aldrig mer behöva hamna i. Den skulden betalar vi fortfarande på, och den har vi höga ränteutgifter för. Det begränsar möjligheterna att ge mer resurser till skolan. När man talar om prioritering är det viktigt att man också vågar ta ansvaret och de ibland obekväma besluten att se till att det blir en sådan prioritering och att man kan föra en ekonomisk politik som gör det möjligt att sätta kraft bakom sina ord.
Herr talman! Jag tycker inte att jag fick ett helt svar på frågan varför man inte i skollagen också tar med rapporteringsskyldigheten när det gäller mobbningen. Skälet till att vi vill att den skall vara med är att vi, utöver den övergripande paragrafen om att aktivt motverka, vill få tydliga instrument i skollagen att sätta i gång arbetet. Tidningen Skolvärlden visade för ett tag sedan att Skolverket har gjort en rapport där det sägs att skolorna tar lätt på mobbningen. Det framgår av den att få skolor har lagt ned tid på att se över mobbningens omfattning och att mobbning ofta uppfattas som ett relativt litet problem. Herr talman! Vi uppfattar mobbning som ett stort problem. 100 000 barn känner att de blir utsatta för kränkande behandling i skolan. Man måste finna så starka redskap som möjligt för att lösa det problemet. Därför vill vi ha in även denna del i lagstiftningen.
Herr talman! Formuleringen som nu är föreslagen i lagstiftningen är att alla som arbetar i skolan är skyldiga att aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Man kan naturligtvis också i skollagen räkna upp vad som inbegrips i begreppet "aktivt motverka". Jag menar att rapporteringsskyldigheten inbegrips i det uttrycket. Jag menar också att skyldighet att ingripa inbegrips i det uttrycket, liksom skyldighet att förebygga och att följa upp. Man skulle alltså i stället kunna formulera det så, att alla som arbetar i skolan är skyldiga att förebygga, ingripa, rapportera, följa upp och kanske ytterligare några verb som kan inbegripas i den samlade beteckningen "att aktivt motverka". Jag tycker inte att det är en bra ordning att ha den typen av detaljreglering i lagen. Den bör snarare göras i de särskilda planer för rutinerna för att hantera mobbningsfrågor som skall finnas på varje skola och som rektorn nu blir ansvarig för. Jag räknar med att syftet med Marie Wiléns yrkande kommer att tillgodoses och att det på alla skolor kommer att finnas klart angett att alla som arbetar i skolan är skyldiga att rapportera när man uppdagar att mobbning förekommer. Men man är inte bara skyldig att rapportera - man är också skyldig att vidta andra åtgärder som att ingripa, förebygga och följa upp.
Herr talman! Det är bra att Ylva Johansson säger att rapporteringsskyldigheten men också skyldigheten att ingripa osv. skulle ha kunnat stå i skollagen. Då kunde man ju också ha skrivit in dem. Det är också intressant vilken uppföljningen av denna lagförändring blir, tycker jag. Det är viktigt att verkligen följa upp den och se hur det här utvecklas, så att vi verkligen får ned de fruktansvärda siffror som gäller den otrygghet som barn känner i skolan. Jag tror att kan man lösa problemen med mobbning skulle man också kunna lösa många andra saker i skolan. Tryggheten skulle underlätta att lära sig saker, osv. Jag tror att det är en väldigt viktig fråga, som det inte går att ta lätt på, som Skolverket i sin rapport antyder att en del skolor gör.
Herr talman! Jag kan försäkra Marie Wilén att jag tar frågan om mobbning i skolan på största allvar och att jag själv, regeringen och myndigheten Skolverket noga kommer att följa vad som sker och vara beredda att återkomma med andra förslag till åtgärder om det visar sig nödvändigt. Vi kan aldrig acceptera att barn går till skolan otrygga eller utsätts för mobbning. Vi kan heller inte acceptera att skolans värdegrund inte omsätts i praktik utan i stället blir någonting som bara står i portalparagrafer och läroplaner. Det är helt oacceptabelt.
Herr talman! Till skolministern skulle jag vilja säga att jag blev skolmogen när jag i andra klass mötte en lärarinna som såg mig, och som gjorde att det osynliga barnet blev synligt. Jag är glad över att skolministern delar min oro över barnomsorgsavgifterna. Skillnaderna är nu så stora att vi med fog kan fråga oss hur mycket avgifterna kan tillåtas att variera utan att vi kommer i konflikt med kravet på lika tillgång till barnomsorg oavsett i vilken kommun man bor. Det känns också bra att skolministern så klart markerade att det är barnets behov som skall vara styrande. Jag är medveten om kommunernas dåliga ekonomi, men jag skulle ändå vilja koppla det anförande jag höll till min fråga. Vi vet också att barnkullarna i förskoleåldern kommer att minska ganska drastiskt under de närmaste åren. Jag har någonstans läst - jag kan inte säga att jag har hunnit verifiera denna uppgift - att det kan bli möjligt att spara mellan 3 och 5 miljarder totalt på barnomsorgen. En del av de pengarna är naturligtvis statliga bidrag. Jag vill fråga skolministern om hon är beredd att verka för att den statliga delen av pengarna får stanna kvar i systemet, så att de barngrupper som är mest utsatta - jag exemplifierade med barn till arbetslösa och invandrarbarn i mitt anförande - kan få ökad tillgång till barnomsorg.
Herr talman! De statsbidrag som tilldelas kommunerna är inte öronmärkta för olika verksamheter. De bygger på ett antal olika nycklar som grundar sig på situationen i kommunen och de behov som finns där. När behoven av barnomsorg minskar ökar kostnaderna i grundskolan, eftersom fler barn går in i grundskolan. Där behövs undervisning, och kanske också särskilda insatser. Det är självfallet inte fråga om några minskningar i statsbidragen till kommunerna. Tvärtom föreslår regeringen - riksdagen har redan ställt sig bakom detta i flera avseenden - en successiv ökning av resurserna till kommunerna under de kommande åren för att möjliggöra kvalitetshöjning bl.a. i barnomsorgen. Det är inte på något vis tal om att minska resurserna. Med de förslag som riksdagen nu skall ta ställning till underlättar vi ytterligare för kommunerna att använda resurserna på ett effektivt sätt. Samverkan och integrationen mellan barnomsorg och skola ökar.
Herr talman! Jag tycker att det skulle vara skönt om man kunde markera att det inte är frågan om några kostnadsminskningar. Åtgärderna skall vidtas när barnet kommer till förskolan. Det är oerhört viktigt att vi redan från början höjer den generella kvaliteten. Det gäller inte bara för de utsatta barnen. Det behövs också ökad personaltäthet och minskat antal barn i grupperna. Vi behöver öka utrymmet för den pedagogiska verksamheten, där vi tar vara på barnens resurser och kan göra kompletteringar för de barn som har de största behoven. Barnomsorgen får inte vara en fråga om förvaring, utan det skall vara en fråga om pedagogiskt arbete, växt och utveckling.
Herr talman! Som jag sade kan jag garantera Britt Marie Danestig att det inte bli några minskningar av statsbidragen till kommunerna. Däremot hoppas jag att kommunerna använder sina resurser på ett bra sätt. Om antalet barn i barnomsorgen minskar och antalet barn i grundskolan ökar bör resurser rimligen föras över från barnomsorgen till grundskolan. Det är också vad man gör ute i kommunerna. De problem som Britt-Marie Danestig pekar på ser jag också allvarligt på. De visar på behovet av resurser för kommunerna, så att de kan satsa på det som inte går i repris. Barndom går inte i repris. Barns behov finns här och nu, och de går inte att skjuta på framtiden. Därför är det nödvändigt att barnen prioriteras när det nu finns möjlighet att satsa nya resurser i kommunerna. Barn, gamla och sjuka har behov som vi inte kan skjuta på framtiden. De har behov som måste få tillfredsställas här och nu. Det är deras behov som skall stå i första ledet när det nu finns möjlighet att utöka resurserna och höja kvaliteten. Det gäller skola, vård och omsorg.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om införandet av förskoleklasser i ett litet större perspektiv. Vi har nu en annan inriktning av organiseringen av utbildningen i landet. Det handlar om det livslånga lärandet. Tanken är att man skall se hela utbildningsorganisationen som en sammanhållen enhet. När nu barnomsorgen skall föras in i denna organisation är det naturligtvis viktigt att man tar till vara just det som barn i de åldrarna - två till sex år - behöver. Det gäller den naturliga utvecklingen hos barnen. Det gäller anpassning av metodik och framför allt att man får en litet större medvetenhet kring den pedagogiska verksamheten än vad som var fallet i den tidigare barnomsorgen. Jag blir litet orolig när jag hör skolministern tala om att skolgången blir en tioårig helhet när vi gör förskoleklass av sexårsverksamheten. Det är precis den utveckling som vi har sett tidigare. Den gamla folkskolan utvecklades till sexårig, sjuårig och åttaårig enhetsskola eller grundskola, och sedan kom gymnasiet som påbyggnad. Jag tycker att detta står i ett motsatsförhållande till det nya sättet att se på skolan. Barnomsorgen borde få sin pedagogik, utvecklad efter de behov som finns för de åldrarna. Nästa steg är att anpassa grundskolans start till det nya och värdefulla som vi får när vi inför barnomsorgsklasser. Miljöpartiet tycker alltså inte att vi skall ta sexårsverksamheten först. Vi skall först ordna barnomsorgen så att vi får en klar och tydlig pedagogisk utformning där. Sedan får vi samordna de två. Jag skulle gärna vilja höra en bekräftelse på att skolministern tycker något liknande.
Herr talman! När vi inför en egen frivillig skolform som vi kallar förskoleklass gör vi det inte därför att sexåringarna i förskoleklassen skall sitta i ett eget klassrum med varandra och utgöra en särskild förskoleklass. Vi gör det därför att vi vill skapa en tioårig grundskola, och därmed tar vi ett första steg mot det. Vi gör det på ett sådan sätt att vi inte flyttar ned skolan utan flyttar upp förskolan. Vi flyttar in förskolepedagogiken och förskollärarna i skolan. Det är därför det för mig är väsentligt att vi har kvar begreppet förskola i ordet förskoleklass. Vi flyttar in förskolan med dess erfarenheter, pedagogik och profil i skolan, för att på det viset skapa en bättre helhet av de tio åren. Jag menar inte att det ensidigt är grundskolan som skall lära av barnomsorgen. Förskolan har också mycket att lära av skolan. Framför allt tror jag att man genom ett gemensamt arbete med utgångspunkt i de olika erfarenheterna och olika professionerna tillsammans kan skapa en bättre helhet för barnen. Barn är olika och utvecklas olika, och de har väldigt olika förutsättningar. Därför har de rätt att bli bemötta av en verksamhet som är barnmogen och som tar till vara både omsorgen, leken och det strukturerade lärandet. Verksamheten skall förena förskolepedagogiken och grundskolepedagogiken och inte säga att det ena står över det andra.
Herr talman! Jag känner mig något mindre orolig när jag hör skolministern utveckla förslagen på detta sätt. Målsättningen är att föra in förskolepedagogiken i grundskolan. Jag tycker att den naturliga slutsatsen av det hade varit att avvakta och vänta tills förskolepedagogiken hade utvecklats och vi hade haft en pedagogik för åldersgruppen två till sex år, i stället för att ta sexåringarna först och sedan utveckla en pedagogik för två till femåringarna. Såvitt jag kan förstå är det rätt svårt att införa förskolans pedagogik i grundskolan om man inte har en klar uppfattning om vad den innehåller. Därför tycker jag att Miljöpartiets förslag är rimligare. Man avvaktar och tar det som en helhet. Man för in åldersgrupperna två t.o.m. sex år i ett sammanhang.
Herr talman! Jag måste säga till Gunnar Goude att det inte är så att förskolepedagogiken inte finns. Det är inte så att det man sysslar med ute på förskolorna är ett tomt hål. Vi har en välutvecklad förskolepedagogik. Det är just därför att vi vet att vi har en bra verksamhet som vi kan säga att vi har något bra som vi vill tillföra skolan. Det är alltså inte så att det fattas en förskolepedagogik, men självfallet behöver också förskolans arbetssätt och pedagogik utvecklas. Det finns också ganska stora kvalitetsskillnader mellan olika förskolor. Det behövs mycket av utvecklingsarbete, men det är inte så att förskolans pedagogik så att säga väntar på att uppfinnas, utan den finns redan. Det är inte staten som ligger först och driver den här utvecklingen, utan den har drivits lokalt. Lokalt har man redan kommit väldigt långt när det gäller integration och samverkan mellan förskola, skola och fritis. Det tycker jag är bra. Jag tror inte att vare sig ledamöterna i den här kammaren eller regeringen kommer att vara de som står längst fram på barrikaderna och driver frågan. Vi har en skyldighet att se till att skapa bättre förutsättningar för den utveckling som pågår på lokal nivå och som säkert många av oss tycker är mycket bra. Det gör vi genom förslaget om en frivillig skolform i förskoleklass. Förslaget underlättar nämligen det konkreta arbete som redan sker. Nu kommer de som i dag de facto arbetar i integrerad verksamhet, som i dag de facto arbetar i ett arbetslag med olika lärarkategorier och personalkategorier, att få en bättre laglig grund för sin verksamhet, de kommer att få mer likartade förhållanden, och de kommer nästa år att få en gemensam läroplan. Det är alltså inte vi på statlig nivå som ligger först, utan det gör man ute i kommunerna, men genom de här förslagen underlättar vi deras arbete.
Herr talman! Både Eva Johansson och Ylva Johansson har betonat att skolan inte kan vara en värdeneutral plats, och det känns väldigt bra. När vi talar ekonomi blir det ofta ett bollande om skuld hit och dit, vem som är skuld till vad. Jag skulle gärna vilja fråga Ylva Johansson hur hon ser på att de som satt i regeringen före henne under många år faktiskt drev att vi skulle ha en värdeneutral och objektiv skola. Jag gick ut Lärarhögskolan 1968 här i Stockholm, och jag vet hur undervisningen såg ut då. Just detta att skolan skulle vara värdeneutral drevs mycket aktivt. Lärare och annan skolpersonal skulle inte ta ställning, utan det skulle eleverna få göra på egen hand utifrån ett smörgåsbord som serverades med de olika ideologier och värderingar som finns företrädda i samhället. Kan det möjligen ha påverkat utvecklingen inom den svenska skolan? Ylva Johansson säger att specificeringen vad gäller mobbning skall ske i de handlingsplaner som skall tas fram i varje skola. Problemet är att det under alla dessa år har hänt alldeles för litet, trots att riksdagen har fattat beslut och att Barnombudsmannen och departementen har gjort specialinsatser ute i skolorna. Jag tror att vi behöver bli tydligare. Det kan ske just genom den möjlighet - eller snarare skyldighet - som vi vill införa, att flytta på den person som mobbar i stället för på den som mobbas, vilket sker i dag. Jag har konkreta exempel som jag skulle kunna berätta om. Barn som har mobbats år efter år har slutligen tvingats byta skola och har då blivit av med resten av sina kamrater, medan den som har mobbat - och som också behöver hjälp, det vill jag gärna säga - inte flyttas och får den hjälp som han eller hon behöver.